Herr talman! ”Den bästa tiden var nog när jag var docent. En underbar tid. Det var bara forskning och inte mer än 75 undervisningstimmar om året.” Så uttalade sig en av våra professorer i konstvetenskap, Maj-Brit Wadell, i en av de artiklar som återfunnits i Dagens Nyheter på senare tid och som skildrat forskningens verklighet. Maj-Brit Wadell klagar, med berättigande, över att hon inte får tid över till sin forskning. Hon får använda lördagar och söndagar för att någonting skall bli gjort. Hon får ta fram 30 000 kr. ur egen plånbok för att kunna bekosta tryckningen av den senaste bok som hon har åstadkommit. Ändå är Maj-Brit Wadell privilegierad i forskarsamhället — hon har ju en fast tjänst. I en annan av DN-artiklarna kan man läsa om en interiör från strålningsbiologiska institutionen vid Stockholms universitet: ”I maj vet de flesta inte om de har något arbete i juli.” På denna institution ”är bara tre av de 25 forskarna anställda på universitetets anslag”. Detta är ingalunda någon unik situation. En av forskarna där, docenten Ada Kolman, lever på ett stipendium på 7 000 kr. i månaden ur en fond för oavlönade docenter. Hon har fått anslag till material för sin forskning —35 000 kr. av ett forskningsråd till grundmaterial — men inga pengar till lön. Hon har också fått pengar för ett par månader från oljebolaget Shell. Hon är 47 år och säger att hon i längden naturligtvis inte kan leva på detta sätt. En doktorand -— litteraturvetaren Peter Forsgren — säger i en tredje artikel att det ekonomiskt är en katastrof att forskarstudera. Man drar på sig stora studieskulder, man förlorar inkomster i flera år, och det väntar ingen självklar belöning när man är framme vid målet. I och för sig kan valet tyckas vara lätt i 25-årsåldern. Man uppmuntras av sin professor, som gärna vill ha fram forskarbegåvningar. Men så småningom blir det kärvare, eller som Peter Forsgren säger: ”Man går in i den gyllene medelåldern med en lön på 6 800 kronor i månaden. Ungefär lika mycket som en betydligt yngre polisaspirant får under sin utbildning.” Men i själva verket är det bara ca 4 000 av de 13 000 aktiva doktoranderna som har någon som helst form av forskarlön, alltså utbildningsbidrag eller doktorandtjänst. Så ser alltså verkligheten ut bakom fasaden, bakom Nobelfester, bakom talet om den akademiska friheten, bakom talet om forskningens frihet. Vi har ett forskarproletariat. Om man betänker hur svältfödda många har varit vid universitet och högskolor är det förvånansvärt att unga människor över huvud taget vill ge sig in på forskarbanan, att de vill satsa på en forskarutbildning. Mot den här bakgrunden förvånar det inte, att den forskningspolitiska proposition som har lagts fram har fått ett positivt mottagande. För det är inte längre fråga om nedrustning, utan vi kan säga att det är litet silverskimmer på molnkanten. Det ger förhoppningar om en bättre framtid. Det skall också sägas att den här propositionen i mångt och mycket utmärks av en ärlig vilja att försöka rätta till problemen. Vi brukar så ofta från talarstolen här i kammaren inrikta oss på att bara ge ris åt varandra, att det må tillåtas mig att i det här fallet också överräcka en ros — en röd ros kanske -— till utbildningsminister Bodström. Naturligtvis är det med tanke på den svält som har huserat vid våra universitet som vi fått se den ibland kanske alltför stora optimism som grundar sig på att forskningen nu skall få 500 milj.kr. ytterligare under de tre närmaste åren. Denna summa kan jämföras med de 600 milj.kr. som bankerna, då de fann att de hade alldeles för mycket pengar, undrade vad de skulle göra med. De kände sig tvungna att ställa upp, och som tur var fanns det diverse svältfödda institutioner till hands som behövde litet pengar till sin utrustning. Det är alltså tur att vi har ett kapitalistiskt system där bankerna går så bra som de i själva verket tycks göra. Även om det alltså finns mycket positivt att säga om propositionen, finns det naturligtvis också invändningar. Det återspeglas inte minst i de 185 reservationer som är fogade till de olika betänkandena, varav 83 faller på utbildningsutskottets område. Jag vill passa på, herr talman, att nu, innan jag glömmer det, yrka bifall till samtliga reservationer med moderata företrädare. Vi har en praxis att yrka bifall till samtliga reservationer, vilket i och för sig tål att diskuteras. Det finns två huvudinvändningar som jag skulle vilja ta upp när det gäller själva propositionen. Det gäller det bristfälliga sambandet mellan den grundläggande utbildningen och forskningen. Det krävs i olika sammanhang kvalitet i forskningen. Det är riktigt. Men det räcker inte med att kräva detta inom forskningen och i forskarsamhället. Vi måste kräva kvalitet inom hela utbildningsväsendet, dvs. i hela ungdomsskolan, i hela den grundläggande högskoleutbildningen och även när det gäller antagningen såväl till gymnasiet som till högre studier. Vi behöver ha respekt för kunskap och kompetens, någonting som måste genomsyra inte bara forskningen utan också hela samhället. Finns den respekten för kunskap och kompetens? Finns den för utbildningsområdet? Det synes mig vara dåligt beställt med detta. Om vi börjar med att titta på grundskolan vet vi att åtskilliga tusen varje år lämnar skolan som funktionella analfabeter. De kan inte skriva, räkna eller läsa tillfredsställande. De har inte fått lära sig respekt för kunskapen och för den roll den spelar. Var har vi betygsättningen? Den har haft åtminstone det goda med sig att den ger respekt just för kunskapen. Kunskapsrelaterade betyg är något som vi moderater alltid har efterlyst. Hur ser det ut med den framtida grundskollärarutbildningen? Hur skall någon som har studerat matematik under en termin kunna undervisa i matematik på högstadiet? Eller — när det gäller antagning till gymnasiet — brister det inte i förkunskaperna många gånger? Var finns respekten för kunskapen? När det gäller den grundläggande högskoleutbildningen har vi under senare år kunnat se hur anslagen har urholkats. Det var en minskning på nära 4 Jo under budgetåret 1983/84, och sedan dess har det i realiteten varit fråga om en fortsatt minskning samtidigt som anslagen till forskning har ökat. Vi har alltså fått en tilltagande obalans mellan de båda sektorerna, mellan forskningen och den grundläggande högeskoleutbildningen. Det går inte, herr utbildningsminister, att ha en syn på kvalitet, kunskap och kompetens när det gäller forskningen och en annan, ofta motsatt syn när det gäller de stadier som föregår forskningsnivån. Inte heller finner man att staten uppskattar forskarutbildning och forskning på det sätt som borde ske. Jag efterlyser med andra ord en meritvärdering av den akademiska utbildningen, där staten som arbetsgivare borde gå i spetsen och vara normgivare. Det enda som har skett är att en doktorsexamen skall motsvara fyra års statstjänst när någon söker en statlig befattning. Vad som borde ske här är en ordentlig inventering av vilka statliga tjänster som bör ha doktorsexamen som formellt behörighetskrav. Detta skulle sannolikt stimulera forskarutbildning och skulle troligen också öka respekten för kunskap och kompetens. En annan skönhetsfläck som vi finner i propositionen gäller den skyldighet som man nu vill ge anställda att anmäla bisysslor. Man borde ha avvaktat. Ett nytt system har införts, och det tyder på klåfingrighet och också på en brist på förtroende för våra forskare och universitetslärare när man vill ålägga dem en sådan här skyldighet. — Detta om den grundläggande utbildningen, sambandet, helhetsperspektivet. Jag vill också speciellt beröra ett annat område, nämligen den s.k. sektorsforskningen. Det finns naturligtvis olika sätt att organisera forskningsoch utvecklingsarbete. I Sverige utförs 90 96 av all grundforskning vid våra universitet och högskolor. Det är med andra ord staten som har ansvaret för att ge den fria och obundna forskningen så gynnsamma betingelser som möjligt. Man har diskuterat uppdragsforskningen rätt mycket — dess nackdelar men också dess fördelar. Betydligt mindre uppmärksamhet har ägnats åt den politiskt styrda forskningen.

Men av dessa sex miljarder är det bara en miljard som går till universiteten och högskolorna. Socialdemokraterna ser uppenbarligen inga problem med den här politiskt styrda forskningen utan har tvärtom velat uppmuntra den.

Vi har inom moderata samlingspartiet tagit fasta på detta och föreslår att i en första etapp ungefär 30 96 av fackdepartementens medel för sektorsforskning skall föras till de berörda fakultetsanslagen och till forskningsråden. UHÄ pekar alldeles särskilt på några områden där oklarhet råder om ansvarsfördelning och annat. Det är sådant som information och masskommunikation, samhällsmedicin, miljömedicin och kultursektorn. Detta är områden som högskolorna och universiteten borde få ett direkt ansvar för. Därför föreslår vi i det här sammanhanget en avveckling av delegationen för social forskning, av statens institut för byggnadsforskning, statens råd för byggnadsforskning och arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning. Vi kan också tänka oss att andra organ på sikt bör avvecklas eller att man i varje fall bör överväga att avveckla dem. Dit hör t.ex. transportforskningsberedningen. Över huvud taget kan vi konstatera att sektorsforskning naturligtvis alltid kommer att förekomma i viss utsträckning, men det kan inte vara riktigt att lägga den tyngd på den som regeringen vill göra. Medlen borde i stället överföras direkt till universiteten och högskolorna. Mycket annat skulle vara att säga om de olika reservationerna, men jag avstår från att gå in på dem i detalj. Jag skall inte heller beröra många av de andra områden som vore intressanta att ta upp: hur man skapar en kreativ miljö vid våra universitet och högskolor, hur man ger ämnena en starkare ställning, hur man kan föra över ansvaret för byggnader och lokaler till universiteten och högskolorna. Jag skall bara till sist säga ett par ord om två angelägenheter. Temaforskningen vid Linköpings universitet har tagits upp i den moderata partimotionen. Vi kan med tillfredsställelse notera att utskottet förutsätter att UHÄ skall få i uppdrag att utarbeta en långsiktig plan för fortsatt uppbyggnad av temaforskningen och att behoven noga skall analyseras inför nästa forskningspolitiska proposition. Till sist också något om forskningen vid de små högskolorna. Vi har här i riksdagen slagit fast att vi skall ha fasta forskningsresurser på sju orter, dvs. vid elva olika enheter. Därutöver har vi i detta land inte råd att bygga upp några ytterligare fasta forskningsresurser. Forskning förekommer dock självfallet även vid de mindre högskolorna. Vi har många kreativa människor 1 som kommer dit och som naturligtvis också söker och ser till att de får anslag av olika slag. För framtiden gäller det kanske att utarbeta ett system där man direkt i samklang med universiteten och de stora forskningsinstitutionerna får en möjlighet till utveckling. Det betyder mycket, inte minst personligen för de lärare som är verksamma där. Herr talman! Forskningen är en viktig angelägenhet. Man skulle utan vidare kunna säga att hela vårt väl och ve står och faller med att vi har en hygglig forskning. Propositionen är ett steg i rätt riktning. Det finns dock skönhetsfläckar som det är angeläget att rätta till.

Herr talman! År 1982 inledde den dåvarande utbildningsministern Jan Erik Wikström en ny och betydelsefull tradition i svensk utbildningspolitik. Han lade fram den första forskningspolitiska propositionen. Den innebar flera viktiga nyheter. Det konstaterades att planeringen av svensk forskning och av forskningens finansiering måste omfatta mer än ett år, att det måste ske en prioritering av de mest betydelsefulla forskningsområdena samt att de yngre forskarna måste få en förbättrad studiefinansiering. Planering, prioritering och rekrytering var tre viktiga begrepp för Jan-Erik Wikström. Det är glädjande att socialdemokraterna har följt folkpartiet i spåren. Även i årets forskningspolitiska proposition, den tredje i ordningen, betonas dessa ting — planering, prioritering och rekrytering. Det gäller framför allt rekrytering av de unga forskarna som skall söka ny kunskap. De skall också utgöra en bas för rekrytering av 1990-talets och 2000-talets universitetslärare, men också för industrin och de lärda verken. Det glädjer mig, och säkert många andra, att utbildningsministern är här i dag, och att han också är anmäld som talare. Vid flera tidigare tillfällen när vi har diskuterat utbildningsfrågor har vi saknat utbildningsministern i talarstolen. Det är anmärkningsvärt att vi år 1987 när man från alla håll och kanter betonar utbildningsfrågornas betydelse har haft så svårt att få upp utbildningsministern i talarstolen under de utbildningspolitiska debatterna. Liksom Birger Hagård vill jag understryka betydelsen av en helhetssyn på utbildningspolitiken — allt hänger samman. Jag förstår att ministern hoppas på beröm i dag — även jag skall ge honom beröm — och en fridsam debatt, eftersom han anser att det råder enighet om forskningens stora betydelse. Det råder enighet om att forskningen har en stor betydelse. Men jag har, liksom Birger Hagård, lagt märke till att antalet reservationer faktiskt är ganska stort. Min matematik fick det till 184 stycken, och jag vet inte riktigt vem som har rätt. Det är trots allt en skillnad gentemot 1982 och 1984 då reservationerna endast var 12 resp. 19 till antalet. Herr talman! Att ständigt söka ny kunskap är ett kännetecken för oss människor. Till skillnad från alla andra resurser som vi använder och förbrukar växer kunskapen ju mer den används. Det tycks inte finnas några gränser för kunskapstillväxten. Det är genom forskningen som vi når kunskap — kunskap som sedan genom undervisning skall nå ut till studenterna och så småningom sippra ner till ungdomsskolan genom lärare som utbildats vid universiteten. Men det är också genom forskningen som vi skall nå den kunskap som skall ge nya produkter, som vi vill föra ut på världsmarknaden. Det är påfallande att stora delar av vår industri, som faktiskt för inte så länge sedan kunde anklagas för viss utbildningsoch i varje fall bildningsfientlighet, i dag bygger på kunskap och forskning. Vi lever i ett kunskapsindustriellt samhälle, där det är alldeles tydligt att utbildning och forskning är grunden för både vårt materiella och vårt andliga välstånd. Därför instämmer jag självfallet i regeringens bedömning att också humaniora och samhällsvetenskap behöver nya tjänster i en tid då informationsteknologi och bioteknik så radikalt förändrar våra villkor. Herr talman! Utan tvivel är det bra att den socialdemokratiska regeringen nu vill satsa 500 friska miljoner på forskningen. Men vi skall sannerligen inte glömma att bakgrunden till att regeringen nu anser sig ha råd med den satsningen är att bankerna vid jultid faktiskt mer eller mindre tvingades gå med på att lova att ge bort 600 milj.kr. till högskolor och universitet, dvs. 100 miljoner mer än staten satsar i nya pengar. När forskningspropositionen lades fram i februari var det också aktuellt att den socialdemokratiska regeringen ville dra in 450 miljoner från ungdomsskolan på ett enda budgetår. Cyniskt uttryckt, skulle skolbarnen betala professorerna! Nu blev indragningen från ungdomsskolan inte så stor som avsetts, men den socialdemokratiska regeringens satsning på utbildningsområdet är inte alls så lysande som man ständigt upprepar. Utbildningsministern erkände också så sent som i lördags vid doktorspromotionen på Chalmers tekniska högskola att stora delar av forskningspropositionen kunde skrivas om efter det att bankerna i december lovat pengar till högskolan. Hade inte bankerna gett pengar till utrustning, hade det inte kunnat bli så mycket pengar till tjänster som nu är fallet. Jag noterar att även utbildningsväsendet på något sätt vilar på finansklippen i bankerna. Visst är det bra att regeringen vill satsa pengar på nya tjänster, men varför skall det vara så svårt för oss i folkpartiet att få gehör för de krav som vi gång på gång framställer, nämligen att beslutanderätten över vissa medel och tjänster skall decentraliseras? Ge högskolorna eget ansvar för lokaler och utrustning, dvs. ge dem den frihet de önskar! Det kostar inga pengar. Tvärtom, det skulle säkert innebära besparingar genom mindre administration. Vi har fört fram de här synpunkterna i reservationerna 13 och 31, och när jag yrkar bifall till dem vill jag passa på att samtidigt yrka bifall till samtliga reservationer som vi i folkpartiet har undertecknat. En annan reform som inte skulle kosta pengar är att stimulera högt kvalificerade universitetslektorer genom en titelbefordran, dvs. att de skulle få rätten att kalla sig professor. Det skulle utan tvivel öka deras möjligheter att tjänstgöra utomlands, där man ser annorlunda på professorstiteln än här i landet. Ministern talar om risk för urholkning av professorstiteln, men i dag kan en industriman utan doktorsexamen, utan ett enda vetenskapligt verk, få professorstitel genom att bli adjungerad professor. Varför skall då den universitetslektor som gett ut åtskilliga verk och under lång tid undervisat studenter inte kunna få titeln professor? Som kvinna kan jag också konstatera att det faktiskt vore ett sätt för utbildningsministern att få fler kvinnliga professorer. Det betydelsefulla i årets forskningspolitiska proposition är, som jag har sagt, satsningen på tjänster i första hand för unga forskare, både sådana som skall disputera och sådana som just har disputerat. Jag vill gärna berömma regeringen för detta förslag, ett förslag som vi i folkpartiet naturligtvis tillstyrker. Det var Jan-Erik Wikström som inledde satsningen på rekryteringstjänster. Men, som Birger Hagård också sade, vi folkpartister och moderater tycker det är beklagligt att regeringen inte redan nu vågar planera för total övergång från utbildningsbidrag till doktorandtjänster. Vi anser att efter 1990/91 skall inga nya utbildningsbidrag delas ut. Målsättningen för 90-talet måste vara att alla som på heltid ägnar sig åt forskarstudier skall få sin försörjning genom en doktorandtjänst. I en borgerlig reservation, nr 19, säger vi också att det är orimligt att det saknas tak för undervisningsskyldigheten för doktorandtjänsterna. Alla andra universitetstjänster har ett sådant tak. Bristen är särskilt allvarlig eftersom doktorander, som mer än andra lärare är beroende av prefekter och professorer, kan hamna i en orimlig arbetssituation, då de inte kan hänvisa till bestämmelser om undervisningsskyldighet. När det gäller rekrytering av unga forskare finns trots allt några bekymmer som tornar upp sig på himlen. Jag vill ägna de sista minuterna här åt att tala om de fem balansproblem som vi i folkpartiet har noterat både i vår motion och i våra reservationer. Vi tycker att det råder en brist på balans mellan forskning inom industrin och vid högskolan, en brist på balans mellan högskolans fasta forskningsresurser och sektorsforskningen, samt en brist på balans mellan den grundläggande utbildningen och satsningen på forskning och forskarutbildning. Två av dessa ting tog Birger Hagård upp, nämligen sektorsforskningen och den grundläggande utbildningen och forskningen. Jag vill lägga till ytterligare två balansproblem. Det är brist på balans mellan män och kvinnor inom forskarvärlden och dessutom en ökande obalans mellan satsning på forskning i Stockholm Uppsala-området och övriga landet. Det är för oss alla helt uppenbart att industrin under de senaste åren satsat en alltmer ökande andel av sina investeringar i utvecklingsarbete, det som kallas fou. Dessa satsningar har realt sett ökat med 10 96 per år de senaste åren. Då räcker det inte att staten satsar på forskning med endast 5 96 realt per år. Industrin lockar med högre löner och en många gånger lika god forskningsmiljö som universiteten. Det finns en stor risk att industrin inte får tillräckligt många doktorander, och inte tillräckligt unga. Vid Chalmerspromotionen i lördags kunde vi konstatera att medelåldern på dem som promoveras håller på att stiga. Endast 8 av 43 var under 30 år. Inte ens inom teknik och naturvetenskap kan man i dag få fram sina doktorander vid unga åldrar, trots att detta verkligen skulle behövas, till skillnad från inom samhällsvetenskap och humaniora, där man kan låta mer mogna människor gå in för forskarutbildning. Högskolan måste kunna konkurrera om forskarna. Därför har folkpartiet velat satsa en extra pott på 10 miljoner att användas för att inrätta tjänster, som man kan reservera för dem som man faktiskt ser såsom konkurrensutsatta men vill behålla inom högskolan. Birger Hagård utvecklade vältaligt sektorsforskningens problem, och jag lämnar dem därför med några få ord. Vi delar den oro som finns över att en stor andel av forskningen i dag ligger under våra fackdepartement. Vi märker det i dag på talarlistan: av 42 anmälda talare kommer endast 5 från utbildningsutskottet. Forskningen berör samtliga sektorer. Det är bra att allt fler involveras i den, men det kan inte vara bra att alltmer forskning utförs utan högskolans krav på hög kvalitet. När vi i folkpartiet säger att man under de följande åren skall överföra 2 90 av sektorsmedlen till högskolan kan det tyckas blygsamt, men det skulle faktiskt innebära 130 milj.kr. per år, dvs. en kvarts miljard. Herr talman! På sikt är det utan tvivel obalansen mellan satsningen på ungdomsskolan, grundläggande utbildning och forskning som oroar oss i folkpartiet allra mest. Själv fick jag inspiration till att gå vidare som forskare, utan tvivel redan i gymnasiet. Skolan måste ha en hög kvalitet. Dessutom måste det självfallet finnas arbete när man är klar med utbildningen. Vad skali man göra med sin doktorsexamen? De allra flesta kan inte stanna vid högskolan utan måste söka sig ut. Nog är det olyckligt att staten inte ens för sina lärda verk kan ha kvar behörighetskravet när det gäller doktorsexamen. Låt mig sedan peka på den fjärde obalansen — obalansen mellan män och kvinnor i den svenska forskarvärlden. Efter 1977 års högskolereform är majoriteten av de studerande på grundläggande nivå kvinnor. När det gäller forskarutbildningen är det tvärtom, för att inte tala om hur totalt männen dominerar bland professorer, docenter och universitetslektorer. Skall kunskap om människan och hennes villkor endast utvecklas av männen? Självfallet inte. Gång på gång deklareras från denna talarstol hur viktigt det är att arbeta för jämställdheten mellan kvinnor och män. Gång på gång blir vi oeniga om sättet på vilket vi skall nå målet. Jag vet hur svårt det är att som ung kvinna komma in i den manliga forskarvärlden, in i universiteten som är uppbyggda kring enskilda discipliner, där männens kultur och värderingar avgör vad som är god eller dålig forskning. Men det är också så att en forskarstuderandes tid ofta sammanfaller med den tid då man blir förälder. Utan tvivel är det förenat med större svårigheter att på en gång vara mamma och forskarstuderande än att vara far och doktorand. Den senaste veckan har jag mött två forskare som disputerade resp. promoverades samma vecka som de blev fäder. Jag kan bara konstatera att det för mig hade varit fysiskt omöjligt att gå upp och disputera dagen efter det att jag hade blivit mor. Vi måste anstränga oss för att rekrytera kvinnor till forskarstudier. Det behövs kvinnliga forskare både för forskningens och samhällets skull. Därför har vi inom folkpartiet kommit med ett antal förslag om åtgärder för att öka andelen kvinnliga forskare, stödja fora för kvinnliga forskare mer än med de njugga 500 000 kr. extra som utbildningsministern vill ge. Man måste när det gäller att ta fram doktorandtjänster ta särskild hänsyn till kvinnors möjligheter. Utskottsmajoriteten har kallat detta för könskvotering. Jag ser det som en positiv särbehandling. En sådan är absolut nödvändig,om vi någonsin vill nå resultat. I sekler har manliga doktorander haft en positiv särbehandling. Herr talman! Det finns också en femte obalans, den mellan olika delar av vårt land. Förra veckan hade vi en lång och intensiv regionalpolitisk debatt. Här och nu vill jag särskilt påpeka det olyckliga i att den informationsteknologiska forskningen i så hög grad koncentreras till södra delen av landet, enkannerligen Stockholmsområdet. Redan nu bör regeringen förbereda ett särskilt beaktande av den informationsteknologiska forskningen i Norrland. Får jag till sist vara litet glad och tacksam. Det är inte ofta en enskild motion accepteras av ett enigt utskott. Det hände mig då jag fick gehör för mitt förslag att döpa den första professuren för kvinnlig gästforskare till Kerstin Hesselgrens professur. Det är roligt för mig som folkpartist att den första kvinnliga riksdagsledamoten, den frisinnade yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren, som hade ett så starkt socialt engagemang, kan få en professur uppkallad efter sig. Som göteborgare är jag också glad att utskottet ville skärpa skrivningen då det gällde kravet på en utredning kring huvudmannaskap och finansiering av de fyra botaniska trädgårdarna i landet. Sammantaget, herr talman, är det bra att regeringen gjort en satsning på forskningen. Men vad hade det blivit utan de 600 bankmiljonerna? Det är nu nödvändigt att se hela högskolan och hela utbildningsväsendet som en helhet. I längden är det orimligt att treårsplanera forskningen och ettårsplanera grundutbildningen. Därför måste vi efterlysa en treårsplanering även av grundutbildningen. Med detta, herr talman, vill jag än en gång yrka bifall till samtliga folkpartireservationer både i utbildningsutskottet och i arbetsmarknadsutskottet.

Herr talman! Det är en viktig debatt som vi för i dag. Det avslöjas kanske av mängden talare på talarlistan men framför allt, tror jag, av den stora samstämmigheten om forskningens betydelse. Det är mer och mer så att ett lands förmåga att utveckla och förmedla kunskap är avgörande för möjligheterna att inta något av en tätposition som industrination och som kulturnation. Vi är beroende av vad vi åstadkommer på forskningens och utbildningens område för hela vår framtid. Detta är något som bara blir mer och mer påtagligt. Det är därför positivt att regeringen har valt att ur resurssynpunkt ändå ge forskningen en hög prioritet. Det är positivt att regeringen är beredd att satsa en hel del nya pengar på forskningen. Detta har vitsordats av tidigare talare, och jag vill gärna delta i det allmänna blomsteröverlämnandet på den punkten. Men, vad som är mindre positivt är att regeringen valde att finansiera sin forskningssatsning genom nedskärningar inom ungdomsskolan. Man kan säga att regeringen låter skolbarnen betala forskningssatsningen. Det upplevs som ganska orättfärdigt. När vi vet hur det ser ut i våra skolor känns det orimligt. När man dessutom betänker det faktum att det är en väl fungerande skola, en utbildning med god kvalitet, som är den viktigaste Prot. 1986/87:131 basen för att en god forskning skall kunna bedrivas, då upplever man det 26 maj 1987 också som oerhört oklokt. Det innebär att man skär av den gren som man själv sitter på. Även på det här området noterar jag att de föregående talarna, Birger Hagård för moderaterna och Kerstin Keen för folkpartiet, redovisade en likartad uppfattning. Möjligen kan det väcka litet förvåning, eftersom folkpartiet ville spara ungefär lika mycket på ungdomsskolan som regeringen ville göra, och moderaterna ville spara betydligt mer än vad regeringen ville göra.

Det är viktigt också för forskningen, lika väl som en hög kvalitet när det gäller grundutbildningen inom högskolan är viktig för forskningen. Även när det gäller denna grundutbildning har vi funnit oss föranlåtna att föreslå en hel del förstärkningar. Vi kunde med tillfredsställelse konstatera att en del av de krav som vi förde fram kom att tillgodoses i riksdagsbehandlingen. Men återigen är kanske det största bekymret för vår forskning, sett på litet sikt, den urholkning av utbildningsväsendet, framför allt ungdomsskolans kvalitet, som regeringspartiet — dess värre med stöd av andra partier — försöker genomföra och delvis också lyckats genomföra. För att få en bra användning av resurser inom forskningen, precis som inom andra områden, är det viktigt att ha enkla system och undvika byråkrati. Statens system för att fördela pengar till forskningen är mycket komplicerat. Det är en oerhörd mängd organ och myndigheter som är involverade i detta och som har sitt eget lilla eller ibland rätt stora forskningsanslag att fördela. Det här innebär att de som skall bedriva forskning har en mycket rik flora av anslagsgivande myndigheter som de skall vända sig till. Detta bidrar naturligtvis till att skapa en tungrodd administration och gör hela systemet oöverblickbart. Vi från centern, liksom tidigare moderaterna och folkpartiet, efterlyser därför ett förenklat anslagssystem där anslagsresurserna på forskningsområdet koncentreras till universitet, högskolor och forskningsråd. Vi tycker att det vore naturligt med en klarare funktionsuppdelning mellan å ena sidan resurser för utredning och utveckling och å andra sidan rena forskningsresurser. En naturlig ordning vore alltså att fackmyndigheter av olika slag fick anslag för utredningsverksamhet — gärna mycket kvalificerad och fördjupad utredningsoch utvecklingsverksamhet — medan däremot de rena forskningsanslagen skulle vara samlade till högskolorna och forskningsråden. I det här sammanhanget har vi från centern fört fram ett förslag om tillskapandet av ett nytt forskningsråd, som vi kallat för miljöforskningsrådet. Det finns en risk att just de miljörelaterade frågorna hamnar mellan stolarna med den förändring av anslagssystemet som vi i och för sig förordar. Miljöfrågor och frågor om användning av naturresurser har ofta en ganska tvärvetenskaplig karaktär. Därför tycker vi att det vore bra att få ett särskilt 17 Prot. 1986/87:131 forskningsråd för den typen av frågor.

En nyckelfråga när det gäller forskningens möjligheter och kvalitet i vårt land är hur forskarutbildningen fungerar. Först och främst är det viktigt att vi kan rekrytera goda forskarämnen till forskarutbildningen. Återigen är grundutbildningen viktig. Vi har i ett annat sammanhang föreslagit förstärkningar när det gäller högskolans grundutbildning som just riktar sig till blivande forskarstuderande. Det är också viktigt med rimliga ekonomiska villkor, vilket har tagits upp av tidigare talare. Även vi efterlyser en mer planerad och snabbare övergång från utbildningsbidrag till doktorandtjänster. Vi har föreslagit att regeringen skall lägga fram en plan för hur den övergången skall se ut. En delfråga i detta sammanhang gäller möjligheten för utländska studerande att få doktorandtjänster. Detta är i dag mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Vi tycker det är viktigt med ett internationellt utbyte också när det gäller doktorander, men då måste vi kunna erbjuda rimliga ekonomiska villkor. Därför efterlyser vi regeländringar som gör det möjligt också för utländska studerande att få doktorandtjänster i Sverige. Detta har också en del praktiska konsekvenser: t.ex. kan det för möjligheten att använda högskolans eller universitetets utrustning spela en avgörande roll om man räknas som anställd eller inte. Om man vill få forskarbegåvningar att satsa på doktorsexamen är det också viktigt att det innebär fördelar efter det att doktorsstudierna har avslutats. Därför står vi bakom kravet att doktorsexamen skall införas som kompetenskrav för flera statliga tjänster, t.ex. inom de lärda verken. En annan viktig reform när det gäller forskarutbildningen som också har nämnts tidigare är kravet på ett undervisningstak för doktorandtjänster, och också vi stöder det kravet. En annan viktig fråga för personer som väljer en karriär som forskare och högskolelärare är naturligtvis befordringsmöjligheterna. Det är värdefullt med det stora antal nya tjänster som tillkommer genom den här propositionen. Men vi beklagar att regeringen inte har effektuerat riksdagens beställning när det gäller möjligheterna att få befordran på sin tjänst. Det gäller möjligheterna för högskoleadjunkt att på sin tjänst bli befordrad till lektor och möjligheten för lektor att bli befordrad till professor. Detta beställde riksdagen för ett par år sedan, men regeringen har alltså inte velat förverkliga det. Vi återkommer därför till detta krav. Herr talman! Som jag konstaterade inledningsvis spelar utbildning och forskning en allt större roll för samhällsutvecklingen. Det innebär också att den struktur som vi har inom vårt utbildningsoch forskningssystem spelar stor roll för vilken samhällsstruktur som vi får. Om vi vill ha en decentraliserad struktur i vårt samhälle, med goda utvecklingsmöjligheter i alla delar av landet, då är det också viktigt med goda möjligheter inte bara för högre utbildning utan också för forskning i olika delar av landet. Vi har fört fram en rad förslag som syftar till att förstärka möjligheterna att bedriva forskning vid de mindre högskolorna runt om i landet. Möjligheten att bli befordrad på sin tjänst är också förknippad med möjligheten att variera fördelningen mellan undervisning och forskning i de lärartjänster som finns. Det bestäms med den nya lärartjänstordningen av de lokala högskolestyrelserna. Men om man skall kunna öka inslaget av forskning i lärartjänsterna, t.ex. vid de mindre högskolorna, måste det finnas ekonomiska resurser för detta. Det finns i dag ett anslag för forskning som bedrivs av högskolelektorer m.fl. Det är av särskilt stor betydelse för de mindre högskolorna. Detta anslag vill nu regeringen dra ini sitt nuvarande skick — nu fördelas anslaget av regionstyrelserna — och i stället lägga pengarna direkt på fakulteterna. Visserligen inför man en skyddsregel som innebär att åtminstone den andel som i dag går till de mindre högskolorna också skall gå dit i framtiden men den regeln gäller bara övergångsvis. Det är helt klart att denna förändring kommer att göra det svårare för lärarna vid de mindre högskolorna att få forskningsanslag och att den kommer att verka direkt negativt på möjligheterna att utveckla forskning vid de mindre högskolorna. Det är anmärkningsvärt att regeringen lägger fram ett sådant förslag. Tyvärr kommer det uppenbarligen att bli majoritet för det också här i riksdagen. Förslaget bygger naturligtvis på att regeringen vill avskaffa regionstyrelserna. Hur det blir med den saken vet vi inte — det har ju trasslat till sig litet vid förhandlingarna. Vi tycker att regionstyrelserna skall vara kvar, och då är det naturligt att de också förvaltar dessa pengar, vilket kan ses som ett exempel på att regionstyrelserna har viktiga uppgifter att ombesörja. Vi anser vidare att det bör vara möjligt att inrätta professurer också vid mindre högskolor, om man där har byggt upp en forskningskompetens som gör detta motiverat. Den regel som i dag gäller och som är ett absolut hinder för att inrätta professurer vid mindre högskolor är enligt vår mening orimlig. Här bör en bedömning göras från fall till fall, där man helt enkelt ser på vilken vetenskaplig bas som finns på högskolan. Att inrätta professurer kan kanske i första hand bli aktuellt vid de större av de mindre högskolorna, nämligen högskolorna i Karlstad, Örebro och Växjö, men man kan också tänka sig att det blir aktuellt även i andra fall, t.ex. om en högskola har specialiserat sig på ett område inom vilket man har en bra profil och har byggt upp en forskningskompetens. Vi har tidigare föreslagit en särskild resurs på 50 milj.kr. för regionalpolitiskt motiverade insatser. Den resursen skulle kunna användas för insatser både på utbildningsområdet och på forskningsområdet och därmed skapa väsentliga möjligheter till att förstärka forskningsinsatserna vid mindre högskolor också vid universitetet i Umeå och högskolan i Luleå, som har fasta forskningsresurser. Vad som är viktigt inte minst för Norrlands vidkommande är möjligheterna att bygga upp forskning på informationsteknologiområdet. Man har tidigare i debatten pekat på vilken stor obalans som råder på det området och som kommer att fortsätta att råda även med regeringens förslag. Tillsammans med folkpartiet och vpk har vi efterlyst förslag till nästa budgetår om förstärkningar när det gäller forskning på informationsteknologiområdet. Det är vår förhoppning att riksdagen skall ställa sig bakom det kravet, så att den obalans som råder kan rättas till. Naturligtvis finns det även andra exempel på förstärkningar som behöver göras och som kan göras med de resurser som vi föreslår på det här området. Låt mig till sist nämna ordet sponsring. Som Kerstin Keen utförligt har redovisat är den satsning som bankerna gör en av orsakerna till att regeringens förslag ser så bra ut som det gör ur ekonomisk synpunkt. Men det är viktigt att se till att denna sponsringsinsats inte leder till ökade obalanser mellan olika högskolor och högskoleregioner och mellan olika ämnesgrupper. Därför ser vi det som angeläget att staten är beredd att gå in och rätta till de obalanser som kan uppstå genom att exempelvis göra extra insatser på forskningsområden som eventuellt missgynnas av bankernas sätt att pytsa ut sina medel. Vi har också fört fram förslag om att man bör överväga att inrätta särskilda stiftelser dit denna typ av medel liksom medel från andra företag kan gå, vilket skulle motverka att företagen får ett alltför stort detaljinflytande över hur forskningspengarna används. Avslutningsvis, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer där centerns ledamöter förekommer.

Herr talman! Får jag först yrka bifall till de reservationer i detta betänkande där vpk finns med. Centern är det enda parti här i riksdagen som inte vill skära ner på skolans område, säger Pär Granstedt. Sanningen är väl den att det var vpk som, när timmen var slagen i förhandlingarna, där också centern deltog, hellre räddade nästan 400 milj.kr. till utbildningsväsendet än lät de pengarna gå till spillo — hellre det än att ha tjusiga reservationer i betänkandet till riksdagen. Men det är bra att frågan om ungdomsskolan och den grundläggande utbildningen inom högskolan sätts in i ett sammanhang i den forskningspolitiska debatten. Birger Hagård gnäller litet över bankpengarna, men han är inte beredd att själv ta styrning över dessa pengar. Han säger att grundskolans kvalitet är avgörande för grundutbildningen i högskolan och den forskarutbildning som kommer sedan. Han säger att grundskolan måste förbättras. I Sveriges riksdag säger han detta. I Blekinge står Carl Bildt och säger att grundskolan är för dyr. Herr talman! Jag ser framför mig Birger Hagård likt Rönnerdal skuttande omkring på en äng, prunkande av humaniora och samhällsflora. Plötsligt ser vi bara benen sticka upp. Då har han intagit samma fysiska position som han tidvis intog i sitt inledningsanförande här. Frågan om titelbefordran har tagits upp av föregående talare. Vi från vpk har ställt oss litet kritiska och avvisande till titelbefordran. Vi kan inte riktigt inse vitsen med en förändrad titel utan innehåll, en förändrad titel utan att man får mer betalt t.ex. När jag hörde Kerstin Keen starkt plädera för detta och att det skulle vara en jämlikhetsfråga, dök det i mitt bakhuvud upp en minnesbild av en bok som jag läste i början på 70-talet. Den är skriven av Hermann Hesse och heter Stäppvargen. Någonstans i boken vill han namnge någonting — kvinnan eller Gud. Ja, ni får kalla det vad ni vill, skriver Hesse, kalla det abraxas. Så till ett av de balansproblem som togs upp i folkpartiets inledningsanförande. Där räknades upp fem, sex eller sju olika problem, men ett av dem fastnade jag för, och jag skulle gärna vilja ha det litet närmare förklarat av Kerstin Keen: Varför kan doktorer i samhällsvetenskap och humaniora vara mogna men inte doktorer i naturvetenskap och teknik? Varför skall de vara omogna? Varför måste de vara så mycket yngre? Är det för industrins skull? Varför vill industrin detta? Varför vill inte industrin anställa äldre doktorer? Om industrin inte vill anställa sådana som doktorerar inom naturvetenskap och humaniora och är litet äldre, är inte detta i så fall, Kerstin Keen, till förfång för det som folkpartiet och även vpk kämpar för, nämligen att ge också kvinnor möjlighet att vara verksamma inom det vetenskapliga området? Herr talman! Vi lever i en dåraktig värld. Inom den samlade forskningen i världen är den militära forskningen den helt dominerande vad avser resurser, och Sverige särskiljer sig inte på något avgörande sätt. Denna maktspeglande situation kan uttryckas på många sätt. Vid naturhistoriska museet i Göteborg finns en önskebrunn. När man tittar ner i den ser man sig själv och texten till vad man ser lyder: ”Jordens farligaste djur. Det enda som kunnat ställa sig utanför naturens ordning. Det enda som ödelägger naturen. Ett djur som därigenom förstör underlaget för sin egen existens.” Jag önskar att det för fredens skull kunde byggas önskebrunnar med liknande informativa texter utanför alla världens militära forskningsanstalter. Kanske vi i Sverige kunde bli först och bygga en brunn utanför FOA:s huvudkontor? Den stora anhopningen av forskningsresurser till det militära området utpekar en och annan frågeställning som är relevant att ställa då forskningspolitiken debatteras. Ur kvantitativ aspekt måste det sägas att frågan om den totala forskningens oberoende, fria tänkande och kritiska granskande bör skarpt ifrågasättas. Det vore olyckligt inte minst för den del eller de delar av forskningsvärlden som verkligen försöker ha oväld i sin verksamhet om frågan om tjänande och beroende förtegs. Det är naturligtvis så att verksamheten forskning egentligen aldrig helt och hållet, varken i rum eller i tid, står helt oberoende och opåverkad av den omgivande miljöns värderingar. Detta vill säga att en del av forskningens framskridande inom ett eller flera forskningsfält understundom kan vara präglat av rörelse kring kritiska kärnfrågor för att i en senare fas gå över i ett utvecklingsskede, där det fullt och klart syftar att tjäna speciella intressen. Ett exempel på denna utveckling av forskningsprocessen är atombomben och kärnkraften. Ett annat exempel är framtagandet och utvecklandet av biokemiska stridsvapen och deras utvecklingsprov, som innebar att människor mördades, lemlästades och skymfades i Vietnam. I dag skördar vetenskapens gangstrar nya rön i bl.a. kriget mellan Irak och Iran. Ur kvalitativ aspekt handlar frågeställningen om forskning för folkflertalet om vem eller vilka som har makten — makten att styra forskningen, resurserna att kunna köpa och i eget syfte utnyttja dess tillämpning. Utan att jag gör anspråk på att i denna debatt ha gjort eller ens ha möjlighet att göra en uttömmande analys av forskningens villkor för människan eller de av människan uppställda villkoren för forskningen, vill jag dock säga att det för de allra flesta bör vara möjligt att inse vilken maktfaktor forskning är. Forskning och utvecklingsarbete blir allt viktigare produktivkrafter i vårt samhälle. Det märks bl.a. av den allt intensivare forskningspolitiska debatten. På tio år har andelen fou i industrins investeringar fördubblats, från 20 till 40 26. Stat och kapital förenas intimt i de senaste årens satsningar på de hetaste områdena inom forskning och företagsamhet såsom datateknik och bioteknik. Antalet samarbetsorgan mellan högskolan och näringslivet blir allt fler. Inom biotekniken håller storföretagen på att skaffa sig total kontroll över forskningen, trots att den berör många känsliga frågor som har med miljön, människans integritet och djupgående etiska problem att göra. Självfallet måste forskningsresultaten ut i samhället för användning. Men det måste gå att undvika att storfinansen får hela kontrollen över den nya tekniken. De centra som vuxit upp kring våra högskolor måste ges uttalade politiska mål som inte i första hand handlar om tänkbar lönsamhet utan om vår hälsa och miljö, om mänsklig livskvalitet. Den åtstramningspolitik som bedrivits under en följd av år och som varit mycket oklok har hårt drabbat också våra högskolor. År efter år har de statliga anslagen urholkats. Lunds universitet räknar t.ex. med att mani reda pengar förlorat 100 milj.kr. under de senaste fem åren. Situationen är likartad för de flesta andra universitet och högskolor. Man kan därför inte moralisera över att högskolan desperat sökt finna externa finansiärer. Men samtidigt blir hotet mot högskolans och forskningens integritet och oberoende allt allvarligare. Olika falla också ödets lotter när externa finansiärer och kapitalintressen går in och bekostar forskningen. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kan få externa pengar bara i relativt begränsad omfattning. Satsningarna sker på områden som man bedömer som lukrativa och som snabbt kan ge pekuniär avkastning. Så finansieras t.ex. mer än hälften av forskningen vid tekniska fakulteter genom externa medel. I topp ligger Tekniska högskolan i Stockholm, där över 60 96 av medlen kommer från externa finansiärer och all expansion är beroende av dessa finansiärers välvilja. Från vpk:s sida har vi länge och envetet varnat för den här utvecklingen. Det gläder oss att fler börjar inse hur farlig den här utvecklingen håller på att bli. Låt mig citera Dagens Nyheter från den 14 november 1986: ”Ju fattigare högskolorna blir på statliga medel för att staten alltmer litar till andra finansiärer, desto svagare blir givetvis högskolornas ställning gentemot industrin. Detta är allvarligt eftersom det är två motsatta kulturer som möts: Å ena sidan industrin med sin slutenhet, sina patenthemligheter och sin iver att snabbt omsätta forskningsresultat i kommersiellt gångbara projekt. Å andra sidan högskolans forskningsvärld där öppenhet, plikt att publicera forskningsresultat och förutsättningslöst kunskapssökande är hörnstenar i verksamheten.” Även från utbildningsdepartementet kommer signaler som tyder på att man inte är helt omedveten om problemet. Universiteten riskerar att älskas ihjäl av alla som vill lägga ut uppdrag och beställningar för att på så sätt dra ut kontentan, sade statssekreterare Gustavsson när han i Lund presenterade den forskningspolitiska propositionen. Hur skall man från den utgångspunkten bedöma årets forskningspolitiska proposition? Olika satsningar görs för att ge forskningen ökade resurser, vilket vi välkomnar. Men mycket mer kan och bör göras. Det har vi i vpk krävt i en rad motioner och sedermera i reservationer till utskottsbetänkandena om forskningen. Jag skall återkomma senare till en del av de förslagen. Samtidigt kan vi konstatera att en hel del av de framtida satsningarna skall finansieras genom en donation från bankerna — en donation som regeringen mer eller mindre finkänsligt förmått bankerna att göra. Hur skall de pengarna användas och vad betyder det för högskolans och forskningens integritet? Den frågan ställde vpk:s representant i konstitutionsutskottet när gräddan av bankdirektörerna besökte utskottet för en utfrågning om donationen. Svaret blev tydligt: bankerna vill ha ett avgörande inflytande över hur de här medlen används. Självfallet skall bankerna med sina fabulösa vinster vara med och betala betydligt mer än nu för utbildning och forskning. Men det skall ske genom beskattning. Pengarna skall gå in i statskassan och sedan bl.a. ställas till forskningens förfogande, utan vare sig möjlighet eller rätt för storfinansen att ha något inflytande över hur medlen används. Den vägen skulle regeringen ha valt i stället för donationsvägen. För den vägen finns det en majoritet här i kammaren. När samhället i fråga om en av sina viktigare uppgifter börjar sätta sin tillit till donationer och välvilliga gåvor är man ute på svag is. Vi vill varna för den situation som kan uppstå då samhället tvingas traska patrull efter de verksamheter som har uppbyggts av tillfällig mecenatverksamhet. Hur skall regering och riksdag värja sig för en utveckling där forskningsverksamhet byggs upp tillfälligtvis? Vilket ansvar skall regering och riksdag ta för de eventuella forskarstuderande som efter en tid tvingas inse att grunden för den forskning inom vilken de utbildas har upphört? Det finns inga pengar längre — donationerna har upphört. Väljer man i det läget att återigen stå med mössan i hand kommer det att bli ännu vanligare med hemligstämplande och hysch-hysch kring verksamheter som forskning och annat vid högskolor och universitet. Det kan inte vara tillfredsställande ur demokratisk aspekt att en samhällsverksamhet som högre utbildning till vissa delar skall undanhållas och hemligstämplas för folkflertalet. Vi kan förstå att viss verksamhet, såsom militär verksamhet och visst polisiärt uppgiftsinhämtande, kan vara av sekretessartad natur. Men när uppsatser och t.o.m. licentiatavhandlingar hemligstämplas, hur skall då oväld och kritiskt tänkande motiveras? Vad har regeringen tänkt att göra åt hemligstämpleriet? Eller är dagens situation tillfredsställande, Lars Gustafsson? Det sägs ofta att verksamhet kring och i högskolan och därmed forskning har en avgörande roll att spela bl.a. i regionalpolitiken. Från vpk:s sida har vi länge hävdat att detta är en riktig ståndpunkt, och vi har märkt hur allt fler börjar omfatta denna idé. Vi menar att det är fullt möjligt att bygga upp en viss fast resurs för forskning vid de små och medelstora högskolorna. Det är en illusion och en falsk, egennyttig position som återspeglas när det påstås att det inte är möjligt att bedriva forskning vid de mindre högskolorna. Låt mig då påminna om den tekniska utvecklingen på informationsteknologins område. Låt mig vidare påminna om de rön som har gjorts inom humaniora och t.o.m. vattenekologi på små forskningsanstalter. Vi kan inte förstå varför den kreativa vetenskapliga miljön skulle vara sämre totalt sett vid de medelstora högskolorna än vid de stora universiteten. Det är dags att lyfta blicken, att inse och ta till vara den vilja till forskning som finns vid i första rummet högskolorna i Karlstad, Växjö och Örebro. Risken är annars att utvecklingen springer från regering och riksdag. Risken är annars att dessa högskolor gör sig så beroende av externa medel att de til syvende og sidst inte kan betraktas som statliga högskolor utan som en sorts regionala yrkesskolor, anpassade till det lokala kapitalets önskemål och villkor. Det är då som de mindre högskolorna mister sin roll som ett instrument i den regionala politiken. Erfarenheten har visat att snäva vinstintressen aldrig haft förmågan att utgöra någon längre gående bas, på vilken en samhällelig struktur eller ekonomisk form av trygg karaktär kan byggas. Vpk föreslår, mot bakgrund av det anförda, att ett särskilt anslag ges till forskning vid de medelstora högskolorna. Det är ett blygsamt anslag. Det handlar om 25 milj.kr. per år under en treårsperiod. Vi inser att hotet mot det man kallar forskningskvalitet annars blir så stort att det kan komma att drabba hela forskningsfältet. Ytterligare mått och steg måste tas för att värna forskningens kvalitet. Jag skall nämna några. En stor majoritet av de politiska partierna är överens om att högskolan är en nationell angelägenhet. Låt oss något vidga detta ansvarstagande till att inte bara gälla anslagsverksamhet en gång per år eller vart tredje år. Det måste också inses att i begreppet ”nationell angelägenhet” ligger ett mycket vidare perspektiv. Man måste vara beredd att försvara den kvalitet, den inriktning och det resultat som angelägenheten innebär. Det handlar om att föra politiken på ett sådant sätt att den nationella angelägenheten vidgas till att inte bara omfattas av regering, riksdag, myndigheter och styrelser. Vpk:s forskningspolitik präglas av denna vidgade tanke. Vi anser det som mycket viktigt att forskningens och den högre utbildningens värld främjar öppenhet. Utan denna öppenhet kan man, precis som jag håller på att göra nu, tala sig hes om kunskapsspridning och övergripande ansvar. Utan öppenhet kan det komma att bli mycket svårt att via gemensamma inkomster göra investeringar i forskningsfält och avancerad vetenskaplig utveckling. Om man har öppenhet främjas den mångklingande dialogen, som utvecklar demokratin och är till gagn för den vetenskapliga bedriften. Tyvärr är det i reservationer som vi har varit tvungna att peka på och utveckla vad som enligt vår mening bör ingå i ett brett demokratiskt perspektiv på forskningspolitiken. De fasta forskningsresurserna till de medelstora högskolorna har redan nämnts. Vidare måste det eftersträvas en nationell balans inom vetenskapliga fält som har stor betydelse för t.ex. infrastrukturen. Ett exempel på detta är den informationsteknologiska forskningen. Inom detta fält kommer vi att få, om regeringens förslag går igenom ograverat, en nationell obalans som inte kan påstås främja norra Sveriges utveckling. En vilja till öppenhet, som jag tidigare talade om, bör innebära att det sägs nej till sekretessbeläggning av verk och andra vetenskapliga alster som framtas i det svenska högskoleväsendet. Det kan inte vara rimligt att helt eller delvis hemligstämplat material tillåts vara vetenskapligt meriterande. De etiska regler som bör vara vägledande för forskning måste i ett vidare sammanhang ses över och debatteras. Etiska regler är som bekant inte en gång för alla givna. Inför de möjliga rön och resultat som bl.a. den medicinska forskningen står, borde riksdagen kunna enas om en bred parlamentarisk utredning kring forskningsetik. Ibland får jag en känsla av att de etiska reglerna kring djurförsök är vida överlägsna dem som praktiseras gentemot människan själv. Det kanske ibland vore på sin plats att vi upphöjde oss själva till att åtminstone betrakta oss som djur. I den ökade tillgänglighet vi från vpk förespråkar ligger förslaget om en försöksverksamhet med s.k. vetenskapsbutiker som en naturlig del. Sådana finns och har verkat med en viss framgång i Danmark och Nederländerna. Hit skulle miljöorganisationer, fackliga föreningar, enskilda människor osv. kunna vända sig med olika spörsmål. Här kunde man få hjälp och anvisning kring miljöundersökningar, teknikutvärdering, analys av produktionsstrukturer för arbetsskapande åtgärder etc. Vi tror att en verksamhet med vetenskapsbutiker skulle kraftigt öka kontaktytorna för högskolans och forskningens del. Ökade kontaktytor främjar dialogen, prövar motsättningar och driver på utvecklingen. Nu är det så att villkoren för att delta i dialogen och pröva motsättningar, att finna syntesen, inte är lika för alla. Detta innebär inte att systemet nödvändigtvis behöver vara orättvist, men på ett område är det definitivt helt ur balans. Villkoren för kvinnor att kunna ta till sig och verka inom vetenskapens fält är inte jämlika med männens i dag. Kvinnornas ställning inom den högre utbildningen, t.ex. vad gäller forskarutbildning och möjlighet till eget vetenskapligt arbete, måste betydligt vidgas och nu också framgent garanteras. Det måste kunna ses som rättvist att prioritera kvinnliga sökande till doktorandtjänster. Det måste ses som rättvist att anpassa högskoleutbildningen för ensamstående kvinnor, för kvinnor med vårdnadsansvar. Det får inte vara så längre att kvinnoforskning tillåts vara ödemark. Det måste vara rättvist att jämställdhetsforskningens positioner framflyttas för kvinnor och män. En nationell angelägenhet kan aldrig bäras eller delas av bara ena halvan av befolkningen. Herr talman! Visst skall vi ha forskning kring partikelacceleratorer, k-mesoner, socialantropologi, nordiska språk, very large telescopes, teoretisk filosofi och nationalekonomi. Men utan freden behöver vi inget av dessa vetenskapliga forskningsfält. Med den insikten föreslog vi från vpk att fredsforskningen skulle få ett permanent forum. Vi ville placera detta mitt på gränsen mellan Sverige och Norge, precis där så många fredsmanifestationer hållits. Vi vill att forskningen skall nå ut. Vi vill att freden skall nå alla, precis som Olof Palme sagt just där vi ville att ett fredsforum skulle placeras. Fler har uttryckt sin tro på freden just där på gränsen, Bruno Kreisky, Willy Brandt och andra. Många är de som givit sitt liv för freden, just där vid gränsen. Hur kan majoriteten i utskottet påstå att ett permanent fredsforum vore att splittra resurser? Jag bara frågar: Vilka resurser är det som inte får splittras för fredens skull? Vilka resurser får inte splittras för att göra freden, dess avgörande villkor kända för människor?

Herr talman! Björn Samuelson ville gärna ha en förklaring till varför jag anser att det är nödvändigt att man är ung när man disputerar i naturvetenskap och teknik, medan man kan vara litet äldre och mer mogen inom humaniora och samhällsvetenskap. Jag är den första att tro att man ständigt kan lära och lära nytt. Men jag har också allmer kommit till insikt om att man vid olika åldrar lär olika ting. Det är alldeles uppenbart att de som lär naturvetenskap och teknik bäst, det är de unga. Jag vill inte på något sätt hävda att jag har haft svårt att lära, men som gammal 40-åring har jag haft mycket svårt att fatta åtskilligt inom naturvetenskap och teknik. Det är också alldeles klart att de upptäckter som har gjorts inom naturvetenskap och teknik har gjorts av unga människor. För att kunna forska i samhällsvetenskap behövs det däremot — det är jag övertygad om — snarare en viss samhällserfarenhet förutom mognad; man skall ha varit med om saker och ting. Tydliga exempel kan tas från medicinens område. Många av dem som har gjort grundläggande medicinska upptäckter i de grundläggande medicinska vetenskaperna har varit unga, medan de som skall syssla med omvårdnadsforskning definitivt bör ha varit ute i vården ett tag. När jag i lördags var på Chalmers kunde jag, som jag sade, konstatera att flera av forskarna inte längre är så unga, men det var också uppenbart att de kvinnor som promoverades där är mycket unga. Det är en av anledningarna till att jag tycker att det är viktigt att prioritera kvinnliga doktorander till doktorandtjänster. Det är just för att de, när de är unga, skall få möjlighet att forska i naturvetenskap och teknik.

Herr talman! Jag är inte riktigt överens med Kerstin Keen. Jag tycker att hon beskriver problematiken mogen-omogen och ung-gammal på ett alltför mekaniskt sätt. Till skillnad från henne anser jag att samhällserfarenhet är betydelsefull även för den som skall doktorera och forska t.ex. på det medicinskvetenskapliga fältet. En person med samhällserfarenhet kanske har förmågan att se de yttre miljöfaktorer som framkallar sjukdomar t.ex. inom arbetslivet och inom bostadsplaneringen. Kvinnor gör av olika skäl karriär inom vetenskapen vid en senare ålder än män. Att då börja tala om vad äldre och yngre människor passar för är olyckligt. Det kan faktiskt, Kerstin Keen, bli till förfång för kvinnor som vill doktorera inom naturvetenskap och humaniora. Jag vill höja ett varnande finger för att föra denna diskussion alltför långt.
Herr talman! Jag vill sannerligen inte föra det här resonemanget alltför långt. Däremot är jag fortfarande övertygad om att i de grundläggande naturvetenskapliga ämnena, typ kemi, matematik och fysik, behöver man = Prot. 1986/87:131 vara mycket ung för att göra de stora upptäckterna. Däremot är jag lika 26 maj 1987 övertygad som Björn Samuelson om att man behöver samhällserfarenhet för att bedriva tvärvetenskaplig forskning om t.ex. hur samhället påverkas av modern teknik. Men i de grundläggande naturvetenskapliga ämnena bör man -— det är jag fortfarande övertygad om — vara ung. Det betyder inte att man skall vara omogen.

Herr talman! Det är inte möjligt att i ett inlägg ta upp alla delar av det omfattande betänkande som utbildningsutskottet har avgivit. Det innehåller, som har sagts, ungefär 190 klämmar och 83 reservationer, varav 10 är följdreservationer. Jag får liksom de tidigare talarna begränsa mig till ett mindre antal frågor. Innan jag går in på dem vill jag säga ett par ord om propositionen i allmänhet. Det är lätt att uttrycka sig uppskattande om den, och den har också fått ett ganska gott mottagande på de flesta håll, inte minst inom högskolan. Enstaka kritiska röster har naturligtvis inte saknats, trots den föreslagna nivåhöjningen på ca 500 milj.kr. Självfallet är det lätt att önska sig mer. Jag tittade hastigt på vad de olika oppositionspartierna har lagt på. Jag kom då fram till att det i grova drag varierar mellan 35 och 55 miljoner. Till det kommer moderaternas extra påslag på 150 miljoner till inredning och utrustning. Vidare skall man väl egentligen också lägga till en del annat som inte är direkt kvantifierat. Då kanske man kommer litet högre än den summan, men den ger ändå en ungefärlig bild av läget. Jag gör inga värderande kommentarer till dessa påplussningar. När det gäller propositionens rent anslagsmässiga ökningar kan det förtjäna att nämnas att förslagen växte fram i ett budgetmässigt sammanhang som i övrigt var mycket stramt. Mot den bakgrunden kan man säga att det är än mer glädjande att dessa satsningar kunde göras. I samband med det kan jag inte underlåta att göra en kommentar till några av de inlägg som har gjorts här tidigare. Man har tagit upp de besparingar som har gjorts inom grundskolan. Man plockar således in grundskolan, gymnasieskolan och den grundläggande högskoleutbildningen i bilden. Det är ett vanligt förfaringssätt att man, när kritiken inte är så stor mot dagens överläggningsämne, i stället börjar tala om andra saker än de som är föremål för dagens övningar. Det är självklart att det finns ett samband mellan grundläggande högskoleutbildning, forskning och forskarutbildning. Det skall inte förnekas. Det är väl i fortsättningen önskvärt, som någon talare var inne på tidigare, att även anslagen till den grundläggande högskoleutbildningen görs om så att det blir treåriga anslagsperioder. Man kan då samtidigt avväga anslagen till forskning och forskarutbildning och till grundläggande högskoleutbildning. Om man kan göra den avvägningen vid ett och samma tillfälle, får man en bättre överblick och kan samordna detta på ett bättre sätt. Jag tycker att det är en naturlig utveckling att man gör det så fort som möjligt. Det är på gång när det gäller den diskussion om anslag till styrsystem som har pågått en längre tid. Det tycker jag är ganska klart. 2 Man gör sig emellertid kanske skyldig till en hårdragning när man framställer det så att det är de stackars skolbarnen som skall betala påplussningarna för professorerna och säger att grundskolan skall betala ökningarna. Det var ett antal områden, bl.a. forskning, som skulle prioriteras. Samtliga departement och områden fick vara med och bidra till detta. Det gällde även utbildningsdepartementet, som inte enbart har hand om forskning och forskarutbildning. Det kan dock inte ledas i bevis att det var just de summorna som sparades in på grundskolan och gymnasieskolan som gick till ett visst håll. Man kan vara kritisk mot dessa besparingar på grundskolan och gymnasieskolan, men skall man framställa detta på ett någorlunda vettigt sätt får man hålla sig till den bild som jag gav. Det var ungefär så det gick till. Det har i detta sammanhang nämnts mycket om grundskolans och gymnasieskolans kvalitet i vårt land. Det görs i alla debatter. Det finns två sätt att göra jämförelser när man skall bedöma kvaliteten hos ett skolsystem i ett land. Det ena är att titta bakåt och göra en jämförelse med nuet. Det andra är att göra en jämförelse i rummet mellan det egna landet och andra länder. Jämförelsen mellan förr och nu är alltid svår att göra, eftersom man då först måste definiera vad man menar med förr. Det visar sig inte alltid vara så lätt. Det är inte heller någon som har tagit upp det. Jag lämnar det därhän. När det gäller den andra jämförelsen, mellan Sverige och andra länder, finns det inte så mycket material. Det enda material som är någorlunda kvantitativt hyggligt är IEA-undersökningarna som gjorts i olika ämnen under ett antal år. Man kan säga att Sverige har klarat sig bra — mycket bra i ett antal avseenden och ganska hyggligt i andra avseenden. När det gäller matematiken låg vi dock mycket dåligt till. Det försökte man åtgärda så fort man fick reda på det. Bilden av den svenska grundskolan och gymnasieskolan är sett i ett internationellt perspektiv inte så dålig som en del kritiker vill göra gällande. Skall man kunna föra en nyanserad debatt om grundskolan och gymnasieskolan i Sverige får man ändå utgå från de enda existerande undersökningarna med jämförelser mellan Sverige och andra länder. Jag tänkte ta upp ytterligare ett par punkter. Forskningsområdena har denna gång prioriterats, precis som i de två tidigare forskningspropositionerna. Man kan säga att det har rått en betydande enighet kring dessa ämnesmässiga eller områdesmässiga prioriteringar. Jag tror att det var Kerstin Keen som tidigare var inne på detta. Det är kulturvetenskap, miljöforskning, informationsteknologi och bioteknik som prioriteras, och det har fått bred uppslutning. Man kan väl också säga att kontinuiteten mellan den här forskningspolitiska propositionen och de tidigare är ganska god, och jag tycker att det är bra att det inte sker några hastiga kast vart tredje år när det gäller inriktningen i stort. Det är också ett värde att det finns en betydande enighet på den här punkten. Det andra sakområdet som jag tänkte säga litet grand om är resursfördelningen mellan sektorsorgan och högskola. Här är det däremot, liksom tidigare, en betydande oenighet. Fortfarande vill m och fp, fast i litet olika takt, under den nu aktuella perioden föra över sektorsforskningsmedel till högskolan. I varje fall för moderaterna synes det vara rädslan för vad de kallar politisk styrning som är bestämmande till mycket stor del — det — Prot. 1986/87:131 framgick av Birger Hagårds anförande. 26 maj 1987 På socialdemokratiskt håll delar vi inte den i mitt tycke överdrivna rädsla för politisk styrning som moderaterna uttalar. Birger Hagård påstod att socialdemokraterna inte ser något problem i sektorsforskning. Jo, det gör vi visst. Jag skall strax komma in på dessa avvägningseller balansproblem. Vid den förra forskningspolitiska debatten här i kammaren för tre år sedan framhöll jag att man kunde tänka sig att göra en omfördelning, som vi då ansåg önskvärd, på åtminstone tre sätt. Man kan öka anslagen till högskolan, man kan minska vissa sektorsforskningsanslag och man kan se till att det läggs större vikt vid långsiktig kunskapsuppbyggnad i sektorsorganen. Jag kan väl säga att årets proposition lägger tyngdpunkten på den första och den tredje metoden. Man har ökat anslagen till högskolorna och forskningsråden, och genom det åstadkommer man faktiskt en annan avvägning mellan sektorsorganen och högskolan. Utskottet säger att det kan vara på tiden att ta även den andra metoden i anspråk, dvs. minska anslagen till sektorsforskningen. Därför gjorde vi — det är s och vpk som står bakom det — ett tillkännagivande, där vi säger att regeringen bör i nästa forskningsproposition försöka att föra över en viss del av anslagen för sektorsforskningen till högskolan. Vi tycker att det är dags att även ta till den metoden för att åstadkomma en enligt vår mening bättre balans. Den tredje frågeställningen som jag tänkte ta upp är hur spridd högskoleforskningen skall vara. Eller man kan uttrycka det så här: Vid hur många högskoleenheter skall det finnas fasta resurser för forskning och forskarutbildning? Eftersom rätt många har uppehållit sig vid detta, både här och i den allmänna debatten, kanske jag skall säga ett par ord om det problemet. När utskottet nu liksom för tre år sedan säger att fasta forskningsresurser och forskarutbildning inte för närvarande bör lokaliseras till ytterligare högskoleenheter, innebär det självfallet inte något förbud för forskning vid övriga högskolor. Det finns faktiskt de som har sagt det ibland, men jag vill inte påstå att någon av debattörerna här har sagt det i dag. Det vore dumt med ett sådant förbud, för det pågår ju forskning vid mindre och medelstora högskolor. Tvärtom ökar möjligheterna till forskning vid dessa högskolor, och det är två faktorer som medverkar till detta. Den ena är de särskilda medlen för högskolelektorernas forskning. I samband med att fördelningen skall göras av fakultetsnämnderna i stället för av regionstyrelserna skall högskolelektorerna för övrigt ha vad vi kan kalla för en egen kvot som en garanti för att en viss del kommer dem till godo — i stort sett den del som de redan har. Ingenting säger att det skall vara precis så mycket som garantin omfattar. Det kan bli mer också. Pär Granstedt sade att det var negativt när man gjorde den här förändringen av utdelningen. Men fakultetsnämnderna kan inte göra något oöverlagt, eftersom det finns en garanti för de mindre och medelstora högskolorna att just lektorerna där skall få del av resurserna. Den andra av de faktorer som gör att man kan se positivt på forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna är anslaget till kontaktorganisa 29 tioner vid de mindre högskolorna. Det anslaget har höjts med 7 milj.kr., och sedan aviseras 1 milj.kr. till för vart och ett av de övriga åren i perioden. Dessa medel skall användas bl.a. för att planera projekt, utarbeta ansökningar till forskningsråd och sektorsorgan m.m. De skall tjäna som stimulans för lärarna vid de mindre högskolorna och aktivera till ytterligare forskning. Dessa arrangemang visar att statsmakterna inte motarbetar forskning vid de mindre högskolorna, utan tvärtom främjar den. Jag vet inte varifrån Björn Samuelson fått det påståendet att vi skulle tro att det inte skulle kunna utföras forskning vid de mindre och medelstora högskolorna. Vi är fullt medvetna om att det utförs forskning där sedan långt tillbaka, och vi är medvetna om att en del av den forskningen har hög kvalitet. Det vore dumt att förneka detta, för det hör till verkligheten. Då kan man fråga sig varför utskottet vidhåller sin inställning att fasta forskningsresurser och forskarutbildning inte bör spridas ytterligare. Anledningen är att vi för dagen inte har tillräckligt med resurser för ökad spridning. Det finns inte någon principiell uppfattning — i varje fall inte hos socialdemokraterna — att det är just de nuvarande enheterna som skall ha fasta forskningsresurser. Men om det skall tillföras fasta forskningsresurser, och även forskarutbildningsorganisation, till någon eller några ytterligare högskoleenheter blir det fråga om avsevärda resurstillskott. Det kan vara skäl att erinra om att av de sex enheter som i dag kallas universitet i Sverige måste Umeå och Linköping betraktas som små, jämfört med de fyra stora. Då är det angeläget att dessa två, jämte högskolan i Luleå, som är liten jämfört med de två stora tekniska högskolorna, får rejäla tillskott, så att vi först där säkrar en stabil forskningsmiljö. Därför får de, och framför allt Umeå, i detta sammanhang relativt höga tillskott nu. Det ligger inget egenvärde i att ha stora universitet och högskolor. Men för att kunna erbjuda en stimulerande forskningsmiljö får inte ett universitet vara för litet. Ingen har vad jag vet hävdat att de svenska enheterna med fasta forskningsresurser skulle ur forskningssynpunkt vara för stora, snarare tvärtom. Det räcker alltså inte, som en del tycks tro, att placera ut en eller annan professor. Den saken skulle man i och för sig kanske ha råd till, men nu gäller det bra mycket mera, bl.a. en ordentlig forskarutbildningsorganisation. Man kan erinra om att Umeå universitet startade som en tandläkarhögskola i mitten på 1950-talet och blev universitet 1963, vill jag minnas. Linköpings universitet startades genom en sammanslagning av en teknisk forskningsenhet och en universitetsfilial år 1970. Jag tror att det i dag finns en ganska bred uppslutning kring tanken att både Linköping och Umeå fortfarande inte är riktigt färdiga, utan behöver stöttas ytterligare för att få den stabila forskningsmiljö jag har talat om. Det visar vilka resurstillskott som det är fråga om och som krävs för att man skall få fram enheter som är någorlunda stabila. Det fjärde område jag tänkte ta upp är utrustningsfrågorna. Jag vill först bara notera att genom överenskommelsen mellan s och vpk i utskottet kunde UHÄ-FRN-ramen tillföras 22 resp. 13 milj.kr. Det får anses vara välkomna tillskott, och det är fråga om en permanent nivåhöjning. Prot. 1986/87:131 Eftersom många tagit upp det vill jag också säga ett par ord om 26 maj 1987 bankmedlen, eller vad vi skall använda för uttryck. Det är alltså de 600 miljoner som på tre år skall fördelas och som ett antal affärsbanker utfäst sig att bidra med till utrustning för forskning vid högskolor och universitet. Det har spekulerats i olika riktningar, och spekulationerna har färgat av sig också på de föregående inläggen i dag. Från något håll har man rest farhågor för att forskningens frihet skulle vara hotad. Andra har uttryckt oro för att bankdonationerna skulle snedvrida resursfördelningen i landet till vissa enheter eller vissa geografiska områden. Ytterligare en del har bekymrat sig över om bankmedlen skulle satsas på forskningsmässigt kvalitativa projekt. Genom det samråd som har etablerats mellan FRN och UHÄ å ena sidan och Bankföreningen och bankerna å andra sidan kan man nog betrakta farhågorna som utan fog. Vi får efter det första årets fördelning en viss erfarenhet av hur det har gått till. Därefter skall vi ha överläggningar på nytt om hur man under de två senare åren skall göra medelsfördelningen. Björn Samuelson sade att bankerna vill ha ett avgörande inflytande på hur medlen fördelas. Ja, det är möjligt, men enligt min mening är det viktigt hur fördelningen sker, att medlen går till projekt inom forskning och högre utbildning som när det gäller forskning har en kvalitet som är garanterad av de vanliga bedömningarna vid olika projekt. På UHÄ-sidan har det också skett en granskning, så det finns något slags riksaspekt och en avvägning av var behoven är störst och mest behöver täckas. Det viktiga är väl egentligen att medlen kommer till en vettig användning när det gäller forskning och högre utbildning. Sedan kan naturligtvis diskussionen alltid fortsätta om det kloka eller inte kloka i att ha den här typen av finansiering. Jag vill gärna som en slutpunkt i den här fasen säga att när den här treårsperioden har gått till ända står naturligtvis statsmakterna inför problemet hur utrustningen skall förnyas i högskolan i fråga om både utbildning och forskning. Vi vet att behoven är stora och att de växer. Det är inget konstigt med det. Vi kan säga att bankmedlen, sett i ett längre perspektiv, har gett oss en galgenfrist men inte mer. Därmed är ingenting ont sagt om medlen i fråga nu. Men det här visar att vi måste börja fundera över hur vi skall kunna få utrymme för de krävande anslagen till utrustning inom forskning och högre utbildning. Det är en viktig punkt. Några sammanfattande intryck. Jag noterade i början av mitt anförande att det finns 83 reservationer till betänkandet, varav 10 följdreservationer. Det kan ju ses som ett tecken på en betydande oenighet. Det var Kerstin Keen eller någon annan som jämförde med den första forskningspolitiska propositionen, om vilken hon påstod att det bara var 11 eller 12 reservationer. Jag tittade i mina papper och såg att vi socialdemokrater stod för 7 reservationer av de 12. Antagligen stod vpk för de övriga. Nu får siffrorna sättas i relation till den volym som det rörde sig om. Jag har ju konstaterat, att om man lägger de tre forskningspolitiska propositionerna bredvid varandra, finner man att det i alla avseenden rör sig om en ständigt ökande volym. Det vore konstigt om inte antalet reservationer skulle öka. Man får också ta hänsyn till att det var två oppositionspartier den gången. Nu är det tre. 31 Jag såg på reservationsbilden. Fem reservationer är trepartireservationer. Antingen har man mönstret m + fp + c eller också fp + c + vpk. C och fp finns alltså med i båda mönstren, alternativt lierat med något av flygelpartierna. Då kan man säga att det finns två varianter, en som kallas mitten-höger och en som kallas mitten-vänster. Sedan har vi tvåpartireservationerna. De är tolv till antalet: fyra m + fp, fyra fp + c, två fp + vpk och två c + vpk. Återigen är det alltså fp som flitigast förekommer i reservationerna, 10 reservationer av 12. Sedan kan noteras att hela 56 av de 73 reservationerna är enpartireservationer, där c toppar och står för 20, följt av m med 16 och vpk med 14. Uppenbarligen hade fp uttömt sin energi i tvåoch trepartikombinationerna, varför fp bara står för 6 egna reservationer. Nu kan man naturligtvis fråga sig vad en sådan här sifferexercis innebär. Inte så mycket, men den förmedlar ändå bilden av att propositionen inte har mött något massivt motstånd utan att det är ganska disparata alternativ. Jag säger inte detta som någon kritik utan bara som ett konstaterande när det gäller reservationerna. Slutligen kan nämnas att det finns 190 att-satser. I elva fall av dessa har utskottet frångått propositionen. Även detta kan väl anses vara ett hyggligt betyg åt propositionen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag på alla punkter och i alla moment bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill något kommentera Lars Gustafssons inlägg. När det först gäller kunskaperna i grundskolan är jag inte helt säker på att det är så väl beställt med dem som Lars Gustafsson hoppas. Jag erinrar mig då det ganska förskräckande resultat som vi fick se häromdagen, när tidningarna återgav ett test som gjorts bland blivande geografilärare vid kulturgeografiska institutionen i Göteborg. Det visade sig att av dessa blivande geografilärare var det 11 av 42 som visste var Japan ligger. 8 av 42 visste vad Libanons huvudstad heter. Två trodde att det var Teheran, och en trodde att det var Belgrad. 16 av 42 kunde peka ut de svenska länen. 17 av 42 kunde på en bildkarta peka ut var Uruguay ligger. 13 av 42 kunde peka ut Nya Zeeland på världskartan. Jag tycker inte att detta är något bra betyg. Och detta vittnar väl om att det är ganska dåligt beställt många gånger i vår grundskola. Sedan kom Lars Gustafsson in på de ytterligare pengar som vi från de olika partierna vill anslå. Han nämnde då inte den kanske allra största posten, nämligen vad det skulle innebära om man gjorde en riktig och rejäl överföring, som vi har föreslagit, från sektorsforskningen direkt till fakultetsanslag och forskningsråd. Det rör sig om mellan 1,5 och 2,5 miljarder — låt vara att det är utslaget på en treårsperiod. Lars Gustafsson menade att jag kanske visade en överdriven rädsla för politisk styrning. Jag tror inte det, och i synnerhet inte om vi kopplar samman den med den nu väl till hälften havererade propositionen om den s.k. decentraliserade högskolan. Meningen var att man skulle försöka få en politiskt utsedd majoritet i högskolestyrelserna. Kopplar vi samman detta med den politiska styrning som de facto äger rum här när det gäller sektorsforskningen, är jag rädd att bockfoten sticker fram alltför markant. Annars är det i och för sig hoppingivande när Lars Gustafsson menar att man i nästa omgång kanske skall försöka minska på sektorsforskningsanslagen. Men omfattningen av det har vi långt ifrån sett än. Till sist vill jag bara säga att jag delar den uppfattning som Lars Gustafsson har gett uttryck för när det gäller forskningen vid de mindre högskolorna. Det är klart att vi i allra första hand måste bygga upp det som nu haltar. Han nämnde i detta sammanhang Umeå och Linköping — det är helt riktigt. Kanske Luleå också skall in i bilden, vad vet jag.

Herr talman! Först några siffror, Lars Gustafsson. Det finns väl i varje fall fyra oppositionspartier i dag. Och våren 1982 fanns det tre. Jag tror också att det är litet farligt att titta på hur många reservationer det finns. Det viktiga är trots allt innehållet i dem. Då kan vi konstatera att folkpartiet kanske inte har varit så våldsamt generöst med pengar. Våra reservationer behandlar bl.a. en extra pott till kvinnor, en extra pott för att kunna behålla och rekrytera särskilt kompetenta personer, och en extra pott för handikappade. Vi ville snarast ha en något annorlunda profil och prioriterat.ex. kvinnorna och handikappforskningen. Men framför allt vill vi i åtskilliga fall göra saker som inte kostar pengar, dvs. förändra anslagssystemet, ge högskolan ansvar för sina lokaler och utrustning och ändra befordringstitlarna. Allt detta kostar inte pengar. Lars Gustafsson påstod att vi hårdrog när det gäller besparingar till grundskolan. Det kan man väl ändå inte säga att vi gör. Nog var det så att regeringen i år på ett enda bräde ville dra in 450 miljoner från ungdomsskolan samtidigt som den på tre år skulle satsa 500 miljoner på forskningen. Alla måste ju utan tvivel gå i grundskola, gymnasium och grundläggande högskola innan de blir forskare. Proven från Oxelösund visar också, precis som Birger Hagård sade, att det är litet svårt att göra jämförelser både i tid och i rum. Det är alldeles uppenbart att vart vi än kommer finns det vissa brister, inte minst på det som vi tidigare har kallat grundläggande färdigheter i matematik, svenska och basfärdigheter i geografi. Däremot skall jag villigt erkänna att dagens grundskoleelever och gymnasister verkar vara bättre på andra områden, t.ex. när det gäller kommunikation och förmågan att uttrycka sig på både svenska och engelska, och har bredare samhällsengagemang. Jag tycker det var ärligt sagt av Lars Gustafsson att bankmiljonerna är bra justnu, men de kommer att sätta oss i en svår situation om några år samt att vi alldeles uppenbart redan nu måste börja ta itu med problemen. Det var också bra att Lars Gustafsson gav uttryck åt samma uppfattning som utskottsmajoriteten, nämligen att man långsiktigt skall överföra sektorsmedel till högskolan. Skillnaden jämfört med oss i folkpartiet är att vi faktiskt vill göra det redan nu. Ni andra vill vänta till 1990/91.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt som Lars Gustafsson säger att man inte kan hävda att det var exakt de kronor som sparades på ungdomsskolan som gick till forskningen. Samtidigt är det naturligtvis ett väldigt iögonenfallande faktum att utbildningsdepartementet som helhet inte har fått några ökade resurser, om man räknar samman det som föreslås i budgetpropositionen och i forskningspropositionen, i varje fall vad gäller utbildningsdelen. Inom en totalt snarast krympande ram har man i stället kunnat göra denna satsning på forskning. Det är den bild som man utan tvivel får. Det ligger då väldigt nära till hands att se sambandet mellan de grova nedskärningar som gjordes på ungdomsskolan och den satsning som faktiskt görs på forskningen. Jag tycker fortfarande att det är berättigat att hävda att man i realiteten skapade utrymme för forskningssatsningen genom att skära ned på ungdomsskolan. Att man är i dåligt sällskap med folkpartiet och moderaterna gör inte saken bättre. Möjligen kan man hävda att den svenska skolan i en internationell jämförelse står sig bra i många avseenden. Det är nog riktigt. Men frågan är om det är så bra ställt i den svenska ungdomsskolan att det är ett område lämpligt för nedskärningar. Kan man hävda att den svenska ungdomsskolan har för stora resurser och att det är ett lämpligt område att ta pengar ifrån när man behöver pengar på annat håll? Det tycker i varje fall inte vi. Beträffande frågan om fördelningen mellan sektorsorgan, myndigheter av olika slag och de utpräglade forskningsorganen högskolan och forskningsrådet noterar vi att det finns en principiell samstämmighet i utskottet om vilken riktning man skall ha. Vi efterlyser inte bara balans utan också principer. Vad skall egentligen fackmyndigheterna syssla med, och vad skall forskningsorganen syssla med? Vi har i vår motion sagt att vi vill ha en klar uppdelning mellan å ena sidan resurser som skall vara ett stöd i fackmyndigheternas arbete, resurser för utredning och utveckling, och å andra sidan rena forskningsresurser. Vi vill ha en klar linje på denna punkt. Man skulle då kunna lösa de balansproblem som vi nu diskuterar. Lars Gustafsson säger att det inte finns något förbud mot forskning vid de mindre högskolorna, och det är naturligtvis riktigt. Det bedrivs ju också en hel del — och mycket bra — forskning vid de mindre högskolorna. Däremot är det nog ändå så, att det upplevs som en mer eller mindre helig regel att man inte skall kunna ha några fasta forskarresurser — att man inte skall inrätta några professurer — annat än vid universiteten plus vissa specialhögskolor. Vi har velat lyfta bort denna heliga regel och låta det hela bli en bedömningsfråga. Man bedömer graden av vetenskaplig bas vid en högskola, och finns en tillräcklig vetenskaplig bas skall det inte föreligga något hinder mot inrättande av fasta forskarresurser. I övrigt tycker jag inte att man kan hävda, med hänsyn till den anslagsomläggning som sker, att regeringen stimulerar forskningen vid de små högskolorna. Den här propositionen innebär att de små högskolorna får ett sämre läge i förhållande till de stora.

Herr talman! Låt mig först konstatera att jag, liksom Lars Gustafsson, är nöjd med att den överenskommelse som socialdemokraterna och vpk är överens om innebär att drygt 100 milj.kr. mer i form av utrustningsanslag går till högskolan under den kommande perioden. Vi är också överens om en försiktig överföring av sektorsanslag till grundforskningen. När det gäller forskningen vid de mindre högskolorna sade jag i mitt anförande att det är fråga om en illusion — och en falsk, egennyttig position — när det påstås att det inte är möjligt att bedriva forskning vid de mindre högskolorna. Jag sade inte att Lars Gustafsson stod för denna uppfattning. Men jag vill ändå säga detta här i riksdagen, för det är en inställning som man har träffat på när man har varit ute vid de större universiteten. Vi hyser farhågor och oro på grund av mecenatverksamheten, och för all del också bankpengarna, särskilt vid de medelstora högskolorna. Det gäller ansvaret för studenten som lockas in i en form av utbildning, kanske med forskningsinriktning, grundad på de här pengarna. Det gäller också ansvaret för kontinuiteten i den vetenskapliga bedriften, när verksamheten grundas på donationer. Detta måste ju också oroa Lars Gustafsson. Det finns många frågor, herr talman, som vore intressanta att diskutera — bl.a. hur rekryteringen av studenter skall se ut framöver när elevkullarna minskar. Några talare har berört ungdomsskolan. Den är naturligtvis viktig ur den här aspekten. Men man får inte glömma bort vuxenutbildningens roll i ett läge där antalet studenter som kan rekryteras till högskolan kraftigt sjunker. Då kanske vi kan få en hel del forskarstuderande inom samhällsvetenskap och humaniora, men också inom naturvetenskap och teknik.
Herr talman! Bara ett par kommentarer till replikerna. Birger Hagård säger att det fortfarande är befogat att vara rädd för politisk styrning. Sedan använde han uttrycket att ”bockfoten stack fram”. Förslaget om majoritet för allmänna representanter i högskolestyrelser kopplade han samman med den sak vi diskuterar nu. Bockfötter har ju vissa potentater, och jag vet inte om Birger Hagård menar att vi socialdemokrater är sådana potentater. Det tycker jag är en litet illasinnad beskrivning av oss. Riktigt sådana är vi väl ändå inte, Birger Hagård. När det gäller kunskap i grundskolan försvarar jag inte grundskolan på det sättet att jag tror att allting är bra där. Det vore ju också uppenbarligen meningslöst, för det finns ett antal belägg för att vissa saker behöver rättas till och att kunskaperna i vissa avseenden brister. Jag ville bara genom min hänvisning till IEA-undersökningarna säga att det är en typ av undersökningar som kan ge litet perspektiv på hur svensk grundskola och gymnasieskola förhåller sig till andra länders skolsystem. Jag menar inte, Kerstin Keen, att det bara är fråga om att räkna antalet reservationer. Jag gjorde det därför att jag tyckte det var intressant att ge en beskrivning i stort av detta, men jag är helt medveten om att det inte gör bilden fullständig. Naturligtvis är även andra saker viktiga i sammanhanget. Jag vill också säga att de förslag som framförs i reservationer inte behöver kosta pengar för att de skall vara bra. Det kan givetvis vara värdefullt även med andra slags reservationer som gäller profilering och annat — jag erinrar mig vår egen oppositionstid, då vi gjorde ungefär likadant som de nuvarande oppositionspartierna i det avseendet. Det var alltså inte fråga om någon värdering av detta, så Kerstin Keen kan andas lugnt igen — jag var inte ute efter att på det sättet göra något slags pejorativa uttalanden. Så till Pär Granstedt — det blir mycket korta kommentarer till var och en, eftersom jag har många att bemöta. Pär Granstedt tror fortfarande att vi har såsom princip att det inte skall finnas forskningsresurser vid de mindre och medelstora högskolorna. Som jag mycket tydligt sade är det inte fråga om någon princip, utan det är fråga om att vi inte anser att resurserna nu räcker till för detta. Det är en väsentlig skillnad. Pär Granstedt använde uttrycket ”helig regel”. För oss finns det inte någon sådan helig regel. Det är helt enkelt resursskäl som ligger bakom vårt ställningstagande. Sist och slutligen vill jag kommentera vad Björn Samuelson sade om bankmedlen. Jag tycker att Björn Samuelson har överdrivna farhågor när det gäller bankmedlen. När facit föreligger efter de två tre åren kommer man säkert att finna att det inte var så farligt som man kanske trodde från början.
Herr talman! Det vore mig fjärran att jämföra Lars Gustafsson med den potentat som han manar fram i det här sammanhanget. Däremot är det inte utan att man anar en viss argan list ibland när det gäller olika förslag som kommer från regeringen. Man anar att det i varje fall på sina håll kan finnas en stark medveten önskan att driva saker och ting mot en högre grad av politisk styrning. Jag nämnde ett fall, nämligen den till hälften havererade proposition som vi hade att behandla i utskottet häromdagen, och vi har nu exemplet med den politiska styrningen vad gäller sektorsforskningen. Avsikterna uttalas inte alltid i klartext, men man kan ändå ha en aning om vad som kanske döljer sig därunder. Man frågar ibland om det är så att utbildningsministern har lyckats få de andra departementscheferna att släppa till dessa pengar genom att han försökt att mer eller mindre locka dem till detta — det har förespeglats i debatten att det förhåller sig på det viset — eller om det verkligen handlar om en hög grad av medvetenhet när det gäller att driva politiken i en viss riktning. Frågan om hur stark den medvetenheten i så fall är har vi inte fått något svar på. När man lyssnar på Lars Gustafsson kan man få intrycket att det mera är en slump som har gjort att det blivit som det blivit och att man nästa gång skulle kunna hoppas på en annan utveckling. Men därom vet vi ju intet i förväg.
Herr talman! Lars Gustafsson medger att allt inte är bra i ungdomsskolan. Det är naturligtvis ett uttryck för realism. Men det anmärkningsvärda är att socialdemokraterna liksom en del andra partier tycks anse att det ändå är så bra ställt i vår ungdomsskola att den är ett lämpligt ställe att ta resurser ifrån för att, såvitt jag kan bedöma det, bl.a. finansiera forskningen. Det tycker jag är en märklig inställning som är svår att begripa. Jag vidhåller uppfattningen att man genom att ta resurser från ungdomsskolan urholkar möjligheterna för en högtstående forskning i framtiden. Prot. 1986/87:131 Lars Gustafsson sade också att det när det gäller de fasta forskningsresur 26 maj 1987 serna vid de mindre högskolorna inte handlade om någon helig regel utan bara var en fråga om resurser. Det kan man naturligtvis alltid säga, men faktum är ju att det också är en prioriteringsfråga, dvs. en fråga om vad man använder resurserna till. Om man inrättade några professurer vid en eller annan av de mindre högskolorna skulle naturligtvis inte den ekonomiska och resursmässiga basen för våra stora universitet därmed rasa samman. Här är det helt enkelt en fråga om politisk vilja. Det finns naturligtvis resurser för att inrätta ett begränsat antal professurer också utanför de högskolor som i dag har sådana. Det är bara fråga om huruvida man vill göra det och tycker att det är viktigt med decentralisering. Även om den här regeln kanske inte är helig, är den alltså uppenbarligen en princip som regeringen följer i sin praktiska handling. Det tycker jag är beklagligt, och det har vi velat undanröja vid utskottsbehandlingen men tyvärr inte lyckats med.
Herr talman! Jag tackar Birger Hagård för att han inte längre anser att jag har bockfötter — nu var det bara litet argan list och en medveten önskan att politiskt styra.

Det är en detaljrikedom i ordergivningen från denna kammare till fakulteter, forskningsråd, FRN m.fl. som egentligen är helt fantastisk. Jag har svårt att få detta att rimma med ert tal om frihet från politisk styrning. Det som kommer från denna kammare måste väl ändå enligt konstens alla regler vara politisk styrning. Som tur är för fakulteterna, forskningsråden och FRN går det mesta av detta inte igenom. När det gäller graden av politisk styrning så är det faktiskt vi socialdemokrater och kanske några andra som klarar av stormanloppet från de tre borgerliga partierna i fråga om att vilja detaljreglera fakulteter, forskningsråd, FRN m.fl. organ. Det tycker jag borde ge er en tankeställare. Fundera litet över hur motionsbilden i den här kammaren skall se ut i fortsättningen, så kanske vi kan få en mer nyanserad bild av vad som menas med politisk styrning.

Herr talman! Mitt intryck från besök vid universitet och högskolor, på institutioner och i samtal med enskilda forskare, är att den satsning regeringen föreslagit väckt respekt. Och det är då inte bara den ansenliga resursökningen, som vid ingången till nästa treårsperiod innebär ett nivålyft 37 på en halv miljard, det är även det sätt på vilket denna resursförstärkning placerats. Det är också med tillfredsställelse vi kan konstatera att propositionen även utanför högskolan, i näringslivet, hos de fackliga organisationerna och enskilda människor, uppfattats som ett optimistiskt budskap. Det är uppenbart att även här i kammaren råder enighet om att en höjd nivå och fortsatta ansträngningar att nå internationellt hög kvalitet på vår forskning är en av de väsentligaste investeringar samhället i dag kan göra. Internationella utvärderingar har under senare år blivit vanliga vid våra universitet, forskningsråd och sektorsorgan. Även den svenska forskningsoch teknikpolitiken har utsatts för en sådan internationell granskning. För knappt ett år sedan genomförde OECD på begäran av den svenska regeringen en utvärdering av forskningspolitiken. Denna granskning utföll till den granskades stora belåtenhet; Sverige har mer att lära ut än att lära, hette det. Och jag är angelägen att betona att denna utvärdering och de goda resultat som utföll inte bara skall ses som ett gott betyg till den socialdemokratiska regeringen, för dagens forskningspolitik har vuxit fram under längre tid och ständigt förfinats. I det fallet utgör de sex borgerliga åren inte några svarta eller förlorade år. Det kunde ha skett mer, men enigheten om problem och metoder har varit — och är — mycket stor. Detta konstaterade också OECD:s examinatörer. I Sverige råder en concensus som är betydande, vilket är till stor fördel för forskningen. Den offentligt finansierade forskningen i Sverige får genom regeringens förslag till riksdagen en betydande real resursförstärkning. Det är en kraftansträngning och en medveten prioritering i ett budgetläge som har varit mycket bekymmersamt. Profilen på denna kraftansträngning märks tydligt om man betänker att de samlade fakultetsanslagen kommer att öka med 12 96 realt. Ökningen är för vissa enskilda fakulteter ännu mer anmärkningsvärd. Propositionen har en inriktning på den unga generationen. Regeringen föreslår en omvandling av 700 utbildningsbidrag till doktorandtjänster. Med detta mer än fördubblas antalet doktorandtjänster. Samtidigt föreslås en höjning av beloppen för utbildningsbidragen till närmare 90 000 kr. per år. Och statsministern föreslår i sitt anförande i propositionen att sektorsorganen därutöver skall inrätta flera doktorandtjänster och forskarassistenttjänster. De ökningar av basresurserna som regeringen föreslår och förbättringar för forskningsråden som också föreslås i propositionen ger ytterligare möjligheter för unga forskare. Jag vill betona att när vi nu från regeringens sida är beredda att lägga en stor del av resurstillskottet till högskolan på doktorandtjänstgöringen och på förbättrade villkor inom studiefinansiering, innebär det också en uppmaning till högskolan och dess institutioner att se till att de forskarstuderande har tillgång till handledning, till arbetsrum m.m. Det är väsentligt också ur den aspekten att en betydande del av forskningen vid landets högskolor utförs av doktoranderna. Regeringens politik har således inriktningen klar: högskolan skall stärkas i sina grundläggande funktioner. Högskolan omges av aktiva intressenter. Det är olika företag, som behöver = Prot. 1986/87:131 högskolans resultat, vill komma nära högskolans miljö och är angelägna om 26 maj 1987 dess forskare. Det är kommunerna, för vilka högskolan för varje år blir en alltmer väsentlig del av den kommunala framtiden. Det är de fackliga organisationerna, som har sina medlemmar både inom och utanför högskolan och där kontakter har knutits under den senaste tioårsperioden, kontakter som varit betydelsefulla såväl för högskolan som för de fackliga organisationernas medlemmar. Högskolan kan glädjas åt att den uppfattas som en förhoppning. Till alla dessa intressenter, som ofta finns placerade i närheten av högskolan, i stiftelser, forskarbyar och andra formationer, tillkommer alla de anspråk som ställs av sektorsorgan. Det är regeringens bestämda uppfattning — vilket också kommer till uttryck i statsministerns anförande — att den sektorsorienterade forskningen har en betydelsefull roll att spela i vårt samhälle. Utan insatser från exempelvis styrelsen för teknisk utveckling, arbetsmiljöfonden eller byggforskningsrådet skulle åtskilliga viktiga forskningsresultat inte ha kommit fram. Men regeringen är också medveten om att den sektoriellt finansierade forskningen måste ta större ansvar för sitt engagemang i högskolan. Sektorsmyndigheterna måste använda finansieringsmetoder som säkerställer långsiktighet i anslagsgivningen och medverkar till att framtida kompetens byggs upp. Forskningspropositionen anger riktlinjer och vägar för att åstadkomma en bättre balans mellan högskolan och externa finansiärer. Vi får nu under treårsperioden följa vad som sker och återkomma till detta i nästa proposition. Det är min uppfattning att en del av de begrepp vi vanligtvis brukar i den forskningspolitiska diskussionen kan missleda. Just begrepp som grundforskning och sektorsforskning kan lätta leda till att onödiga motsatsförhållanden uppstår mellan forskningsinriktningar och forskningsfinansiärer och mellan olika forskargrupper med skilda slag av finansiering. Enligt min mening bör vi hellre tala om forskning på eget programansvar resp. uppdrag. Forskning på eget programansvar är forskning som utformas av forskarna själva, av institutionerna och deras forskargrupper, och den kan vara ren grundforskning eller områdesorienterad forskning, finansierad via fakultetsanslag eller genom långsiktiga åtaganden från sektorsorgan eller andra finansiärer. Det väsentliga är att det är de aktiva forskarna själva som tar ansvar för programmets inriktning och bestämmer färdriktningen. Det är kort och gott forskarna som ställer frågorna, utifrån ren vetenskaplig nyfikenhet eller ett områdes behov av grundläggande kunskap. I uppdragsforskning är det beställaren som kommer med frågorna. Det är beställaren som vill utnyttja den vetenskapliga kompetens som har byggts upp genom programansvaret. Högskolans institutioner har att spela båda rollerna men göra det utifrån en egen uppfattning om vad som är möjligt och rimligt att åta sig. Det är ofrånkomligt att institutionerna har ansvar för att forskningen befinner sig vid den internationella frontlinjen och att forskarutbildningen sker på ett sådant sätt att doktoranderna också känner sig vara och är en del av forskningsmiljön. 39 Regeringen har bedömt det som angeläget att, med bibehållande av de prioriteringar som tidigare riksmöten fattat beslut om, markera vikten av framför allt fyra områden. Därför innehåller regeringens förslag en aktningsvärd resursökning till kulturvetenskaperna, till humaniora, samhällsvetenskaperna, teologi och juridik. Inte minst vad gäller humaniora och teologi saknas sektorsfinansiering, och beroendet av fakultetsanslagen är mycket stort. Forskningspropositionen är ett tydligt budskap till kulturvetenskapernas företrädare: Riksdag och regering avser att värna om er verksamhet. Miljöforskning, informationsteknologi och bioteknik är de tre andra i propositionen framlyfta områdena. Den miljöinriktade forskningen förstärks bl.a. genom ett toxikologiskt grundforskningsprogram, genom inrättande av ett miljövetenskapligt centrum i Umeå och genom att kollektivtrafiken uppmärksammas som en långsiktig satsning vid de tekniska högskolorna. Informationsteknologin stöds genom bl.a. särskilda medel till naturvetenskapliga forskningsrådet, genom att särskilda medel anvisas för forskning om informationsteknologins konsekvenser för människa och samhälle samt genom förslaget om inrättande av ett centrum för industriell informationsteknologi vid universitetet i Linköping. Slutligen ligger så gott som hela den kraftiga resursökningen på naturvetenskapliga och medicinska forskningsråden på biotekniken. Regeringens förslag innebär alltså att pengar för prioriterade forskningsområden ställs till förfogande direkt för högskolan och för forskningsråden. Det skall göra att den vetenskapliga prövningen kommer att vara den bästa möjliga. Jag vill nu ta upp en fråga som engagerar många i vårt land, nämligen forskningens lokalisering. Inte minst i de motioner som väckts i anledning av forskningspropositionen har detta intresse också kommit till uttryck. Grundläggande högskoleutbildning finns i dag på 25 orter. Riksdagen har i politisk enighet slagit fast att de fasta forskningsresurserna inte skall splittras utan koncentreras till elva högskoleenheter på sju orter från Luleå i norr till Lund i söder. Många — däribland flera riksdagsledamöter som väckt motioner i anledning av forskningspropositionen och företrädare för mindre högskolor — vill se en permanent forskningsorganisation också på andra högskoleorter. För dem vill jag betona att riskerna med en splittring och uttunning av våra resurser på det här området är högst reella. Även om vi i Sverige relativt sett gör mycket stora insatser inom forskningsområdet innebär vårt lands storlek att det ändå kan vara svårt att skapa forskningsmiljöer som har tillräcklig omfattning för att bli internationellt konkurrenskraftiga. Det är en illusion att tro att vi i Sverige skall kunna ha något större antal internationellt slagkraftiga forskningscentra inom olika forskningsområden. Man kan snarare känna oro för att vi, redan med den lokalisering vi har, inte skall kunna få forskningsmiljöer av optimal storlek inom alla ämnen. Det bör särskilt framhållas hur viktigt det är att forskarutbildningen bedrivs i en så stimulerande och kreativ miljö som möjligt. Det är ett livsvillkor för alla delar av högskolan, inte minst de mindre högskoleenheterna, att lärare och forskare får sin utbildning i en miljö där de internationella vetenskapliga kraven kan tillämpas fullt ut och där det ges rika tillfällen till kontakter med aktiva forskare och med olika forskningsinriktningar, nationellt och internationellt. En sådan forskningsoch forskarutbildningsmiljö går inte att skapa utan tillgång till relativt omfattande resurser. Den förutsätter sannolikt en fakultetsorganisation eller motsvarigheten till en sådan. Att bygga upp detta på andra orter än de nuvarande är inom överblickbar tid inte möjligt utan negativa konsekvenser för forskningen och forskarutbildningen i sin helhet och därmed också för verksamheten vid de mindre högskolorna, som ju för sin förnyelse och utveckling är beroende av bra forskning och forskningsresultat liksom av skickliga och välutbildade lärare. Det är mot den här bakgrunden som regeringen inte har funnit det möjligt att föreslå att fasta forskningsresurser etableras också vid de mindre högskolorna Regeringen har —- om man ser till den geografiska fördelningen av resurstillskotten — i årets forskningsproposition framför allt gett stöd till de nyare universitetsorterna Umeå och Linköping. Framför allt Umeå universitet kan glädja sig åt att ha fått ett rejält tillskott. Propositionen möjliggör också en stabilisering av den tekniska högskolan i Luleå. Sedan är det en annan sak att vi givetvis skall ta till vara och utnyttja de resurser för olika slag av forskning och utvecklingsarbete som ändå faktiskt finns vid de mindre högskolorna, framför allt i form av kunniga och engagerade lärare. Sedan den nya lärartjänstorganisationen infördes kan alla vetenskapligt kompetenta lärare få möjlighet att ägna sig åt forskning i tjänsten. Detta gäller givetvis också lärarna vid de mindre högskolorna. Jag har vid mina besök runt om i landet slagits av den entusiasm och den ”nybyggaranda” som finns vid de mindre högskolorna. En omfattande och ökande forskningsverksamhet på projektbasis pågår redan vid så gott som alla de mindre högskolorna. Detta är givetvis något som är starkt positivt både för högskolan själv — för lärarnas personliga utveckling och vitaliteten i undervisningen — och för högskoleorten och dess näringsliv. De mindre högskolorna spelar över huvud taget viktiga roller i vårt högskolesystem. Inte minst gäller detta just den roll de kan ha som länkar till det vidare forskningscoh utbildningssystemet. Regeringens förslag innebär förstärkta resurser för de mindre högskolorna i denna egenskap. Uppemot 10 milj.kr. årligen avsätts för stöd till forskning vid de mindre högskolorna. Pengarna skall användas bl.a. för fortsatt verksamhet med kontaktsekreterare, som förmedlar uppdrag från det närliggande samhället till lärare inom högskolan. De skall också användas som stöd i lärarnas arbete med att utarbeta slagkraftiga ansökningar till fakultetsnämnder, forskningsråd och sektorsorgan genom att exempelvis anordna seminarier, konferenser och speciell handledning i anslutning till projekt. I det här sammanhanget vill jag också nämna att regeringen förordar att särskilda garantier skall ges för att lärarna vid de mindre högskolorna skall få del av de s.k. rörliga resurserna för forskning. Det är med pengar från de rörliga resurserna som framför allt högskolelektorer kan få möjlighet att ägna sig åt forskning. Sammantaget menar jag att regeringens förslag är ett klart erkännande till de mindre högskolorna för den verksamhet de bedriver. Herr talman! Jag vill avslutningsvis något kommentera den form som forskningspropositionen har fått och den samordning av forskningspolitiken som numera sker inom regeringskansliet. Det är uppenbart, som framgår såväl av OECD:s utvärdering som av den svenska utvärdering av föreliggande forskningsproposition som forskningspolitiska institutet i Lund har gjort, att vi inom regeringskansli och riksdag har funnit en modell för forskningspolitiken som fungerar. Den resulterar i dag i propositioner som i ett sammanhang redovisar ställningstaganden och principer samt anslag för den kommande treårsperioden. Det ger överblick och planeringsförutsättningar för högskolan och forskningsråden. Den milda form av samordning som fungerar innebär att hela regeringen och många riksdagsutskott känner ansvar och delaktighet i forskningspolitiken. Det är av utomordentligt stort värde både nu och för framtiden.

Herr talman! Jag har ingen anledning att ta tillbaka den röda ros som jag förut överräckte till utbildningsministern. Det är en bitvis bra proposition. Det är mycket som är genomtänkt, även om det också finns skönhetsfläckar eller punkter där man har anledning att kritisera regeringen, som jag förut också har gått in på. Jag skall inte upprepa detta. Det gällde sektorsforskningen och bristen på helhetsperspektiv. I övrigt kan jag bara konstatera att det också är en mycket nöjd utbildningsminister. Han sätter inte på något sätt sitt ljus under ena skäppo. Jag vill bara hoppas att resurserna verkligen skall räcka till allt det som han nu tar med i sammanhanget. Basresurserna skall förstärkas med 121 milj.kr. Det skall räcka till: 226 forskarassistenttjänster, kvalitetshöjning av den grundläggande utbildningen, förbättrad arbetssituation för doktorander och yngre lärare vad gäller utrustning, resor och deltagande i konferenser samt inbjudan av gästföreläsare. Det skall räcka till eventuella kringresurser för professurer som inrättas under åren två och tre av den kommande treårsperioden, till förstärkning av biblioteken, till forskning för högskolelektorer, förbättrad arbetsmiljö genom mer biträdespersonal, som kan avlasta forskarna, tillgång till böcker, utrustning och förbruksmateriel, eventuellt ökade lokalkostnader samt kostnader i samband med kliniska tjänster, internationellt samarbete och kompensation för att prisomräkningen på litteratur görs med bara 9,5 Jo i stället för 10,4 26. Utrymme skall också finnas för medverkan till uppbyggnaden av bioteknisk forskning, informationsteknologisk forskning och satsning på kulturvetenskaperna. Dessutom kan man inte räkna med att löneoch prisomräkningen är tillräcklig, och inte heller har man tagit hänsyn till den rätt kostnadskrävande datoriseringen av högskolan. Detta ger anledning att tänka på den gamla visan ”Om pappa ville ge jag en femöring, vet mamma”. Jag hoppas verkligen att pengarna skall räcka till allt det som regeringen har ambitionen att få dem att räcka till. Jag vill gärna stryka under en sak, och det tror jag är väsentligt. Det gäller det både ordföranden i utbildningsutskottet förut har sagt och som även utbildningsministern nu nämnde, att vi inte har råd i detta land att splittra — Prot. 1986/87:131 forskningsresurserna på flera små enheter. Umeå och framför allt Linköping, 26 maj 1987 som jag i allra högsta grad har personlig kännedom om, eftersom jag fick förmånen att vara med om att bygga upp det som sedan blev Linköpings universitet, står fortfarande i mycket stor utsträckning på en bräcklig grund. Därför måste vi i första hand se till att det vi har kan göras funktionsdugligt. Först därefter, inom den icke överblickbara framtiden, kan det bli möjligt att gå vidare och kanske bygga upp nya enheter:

Herr talman! Jag sade förut att jag tyckte att det var roligt att utbildningsministern skulle vara här i dag, i motsats till vad som varit fallet vid tidigare debatter. Det är alldeles uppenbart att utbildningsministern föredrar att vara här när vi kan ge honom beröm och undviker att stå i talarstolen när vi kritiserar honom. Det är också alldeles uppenbart att utbildningsministern i dag är glad och nöjd. Vi har också sagt att propositionen är bra. Det är dock några punkter i det utbildningsministern sade som jag skulle vilja beröra. Den första gäller sektorsforskningen. Det är viktigt att skilja på programansvar och uppdragsforskning, men utbildningsministern berörde faktiskt inte med ett ord det jag ser som en av de stora riskerna i sektorsforskningen. Det är att den inte alltid fyller de krav på kvalitet som högskolan har. Den andra punkten är också uppenbar, nämligen att sektorsforskningen är förenad med en ständig oro, långt in i juni månad, huruvida man skall få några pengar eller inte. Själv tycker jag att kvaliteten ibland inte är tillräckligt hög i sektorsforskningen, och det är inte heller så konstigt, eftersom så mycket av den forskningen sker utanför högskolans ram. Precis som Birger Hagård är jag glad att utbildningsministern använde en stor del av sitt anförande åt att tala om splittringen av resurser. I mitt tidigare anförande räckte tiden inte till för att deklarera att vi i folkpartiet — precis som socialdemokrater och moderater — anser det självklart att vi i dag måste koncentrera våra forskarresurser, eller rättare sagt vår forskarutbildning och disputationsrätt. Nog skall någon kunna forska i Växjö, Karlstad eller Örebro, men vederbörande skall just nu inte kunna disputera där. Det är ju detta det handlar om. Sverige är ett litet land, och det gäller nu att koncentrera resurserna till de sju orter som redan har forskarutbildning och fakultetsansvar. Det finns en klar skiljelinje i utskottet mellan å ena sidan socialdemokrater, moderater och folkpartister och å den andra centerpartister och vpk:are, som intar en annan ståndpunkt just när det gäller forskarutbildningen. Vad jag däremot saknade i utbildningsministerns anförande var ett klargörande av om han tror att det faktiskt kommer att bli möjligt att locka till sig ungdomarna. Vi vet att satsningen på tjänster nu är stor, men kommer unga människor i 25-30-årsåldern att vilja stanna kvar i högskolan? Det är trots allt så att tjänster inte alltid åtföljs vare sig av rum — som utbildningsministern tyckte att de skulle ha — eller av utrustning; speciellt gäller det när bankmiljonerna tar slut om tre år.

Herr talman! Några reflexioner med anledning av utbildningsministerns anförande. Lennart Bodström betonade den ganska betydande omvandling avutbildningsbidraget till doktorandtjänster som genomförs i och med denna proposition. Jag vill gärna säga att det är ett bra steg. Men den fråga som uppstår är: Vad kommer sedan? Vad händer med resten av utbildningsbidragen? När får vi en situation där det är doktorandtjänster som gäller, dvs. när sådana blir försörjningsvägen för dem som skall doktorera. Vi har i motion och reservation efterlyst en ordentlig plan för en fullständig övergång från utbildningsbidrag till doktorandtjänster. Herr talman! Jag måste säga att jag tyckte att Lennart Bodströms försvar för sektorsforskningen var i vältaligaste laget. Jag tyckte nästan jag kunde se en attitydskillnad mellan utbildningsministern å ena sidan och majoriteten inkl. socialdemokraterna i utbildningsutskottet å den andra. Det verkar som om utbildningsutskottet har en något mindre entusiastisk inställning till sektorsforskningen än den som framskymtade i utbildningsministerns anförande. Som jag sagt tidigare är det riktigt att sektorsorganen, dvs. fackmyndigheterna, har resurser för att stödja kvalificerad utredningsverksamhet och utvecklingsverksamhet. Men den egentliga forskningen — och det handlar framför allt om det som utbildningsministern kallar forskning på eget programansvar — bör forskningsorganen, forskningsråd och högskolor, svara för. Om den nuvarande forskningsrådsorganisationen inte är avpassad för en sådan situation bör man förändra den, och vi har då föreslagit ett särskilt forskningsråd för miljöoch naturresursanknutna frågor. När man skapar en situation där fackmyndigheter skall gå in och garantera långsiktiga forskningsresurser i högskolor och forskningsråd har man verkligen krånglat till det. Jag har redan tidigare redovisat vår principiella inställning när det gäller forskning vid de mindre högskolorna och fasta forskningsresurser. Jag vill bara som en kommentar till vad utbildningsministern sade slå fast att vår idé inte innebär inrättande av nya universitet — det är inte några så dramatiska förändringar vi efterlyser. Vi tycker att om man har byggt upp en kompetens på en något mindre högskola skall det inte föreligga något hinder för att kröna den utvecklingen med inrättande av en fast forskningsorganisation på det området.

Herr talman! Så stängde utbildningsministern den dörr när det gällde forskning vid de mindre högskolorna som Lars Gustafsson höll på glänt. Att höra utbildningsministern tala om de mindre högskolorna påminde mig om ett seminarium om högskolan i framtiden som SFS för ett par veckor sedan anordnade vid Uppsala universitet och som jag deltog i. Där hörde jag samma ord som jag hörde nu här i kammaren, men då från Industriförbundets företrädare. Vi har inte råd, sade minister Bodström. När det gäller fasta forskningsresurser handlar det om 25 milj.kr. per år till de små och medelstora högskolorna! I mitt inledningsanförande tog jag upp två särskilt viktiga frågor. Den ena gällde kvinnors villkor i forskarutbildning och därmed grundutbildning. Jag frågade utbildningsministern för ungefär ett år sedan här i kammaren om han var beredd att medverka till att det inte skapades onödiga hinder för t.ex. kvinnor med barn att ta del av det svenska högskoleväsendet. Han svarade att det var han visst beredd till. Nu är min fråga: Är det inte så att ett nej till fasta forskningsresurser vid de små och medelstora högskolorna faktiskt hindrar kvinnor att ta del av de resurser som samhället där ställer till förfogande? Vad har ni tänkt att göra vidare för att rekrytera ytterligare kvinnor till forskning och forskarutbildning? Så kortfattat till hemligstämpleriet. Här är ett examensarbete, Analys av sidomonterad kanon i vapenhuvar — hur känns det i vapenexporttider, utbildningsministern? Den är hemligstämplad! Här är ett annat examensarbete som heter Material och produktionsstyrningssystem för Esselte Dymo i Töre — hemligstämplad. Och här har jag en licentiatuppsats, Presshärdning av borrstål — hemligstämplad. Är det på det sättet som högskolan skall stärkas i sina grundvalar, och vad har utbildningsministern tänkt göra åt detta hemligstämpleri? Ytterligare ett färskt exempel är att åtminstone en uppsats på ekonomutbildningen i Karlstad under våren är hemligstämplad. Vad har utbildningsministern tänkt göra för att öka öppenheten och stoppa detta hemligstämpleri i högskolan?

Herr talman! Jag vill först ta upp frågan om koncentrationen av den nya medelstilldelningen till unga forskarstuderande. Regeringen har tagit fasta på de krav som framställts från universitet och av de forskarstuderande, som sagt att de hellre vill ha doktorandtjänster än utbildningsbidrag. Det belopp som en forskarstuderande får kontant genom en doktorandtjänst är inte så mycket större än det som det blir fråga om genom ett utbildningsbidrag, men doktorandtjänsterna medför en social trygghet som utbildningsbidragen inte ger. Det betyder att universiteten nu får betala för olika sociala försäkringar som följer med doktorandtjänsterna. Forskningen kommer alltså att bli dyrare, men de studerande kommer att få det bättre. 700 utbildningsbidrag omvandlas nu till doktorandtjänster. Ytterligare tjänster kan det naturligtvis bli i framtiden. Under arbetets gång har vi ökat antalet doktorandtjänster för att komma fram till det nuvarande antalet. När det gäller frågan om forskningen vid de nya högskolorna runt om i landet, vill jag med bestämdhet påpeka att där förekommer forskning. En rad skrifter ges ut vid dessa högskolor. Björn Samuelson behöver inte nödvändigtvis åka till Uppsala för att få kännedom om all forskning som bedrivs. Den skrift som behandlar ämnet forskning och utveckling vid högskolan i Karlstad ger åtskillig information om vilken forskning som där kan bedrivas i samverkan med andra universitet, inte minst med Göteborgs universitet. Högskolan i Växjö ger ut en skrift som heter Forskning pågår. Från Jönköping kommer skriften Högskoleutbildning och forskning i Jönköping. Från Kristianstad finns det en imponerande förteckning över rapporter om forskning och projekt med forskningsanknytning som man där har. Men, inga forskare utbildas vid dessa högskolor. Det sker vid universiteten. De problem inom forskningen som behandlas vid de nya högskolorna har antingen en sådan begränsad omfattning att det enbart är möjligt att behandla dem vid de egna högskolorna, eller också sker det i samverkan med de stora universiteten och de tyngre resurser som dessa har. Vi har spritt våra resurser för fasta forskningsanslag så långt det är möjligt. Skulle man vara mycket strikt är det tänkbart att vi skulle ha en starkare koncentration av vissa ämnen till ett fåtal universitet, där dessa ämnen kunde tilldelas större resurser, än med den spridning vi nu har. Men vi har försökt att gå en rimlig medelväg. Vi försöker också få alla universitet och högskolor att vara innefattade i ett gemensamt system där samverkan sker dem emellan. Var och en som är anställd som lärare vid dessa universitet och högskolor skall ha lika rätt till att från forskningsråd, STU eller andra forskningsfonder söka de bidrag som behövs för att bedriva forskningsarbetet. Det tillkommer då forskningsråden eller de övriga institutioner det är fråga om att enbart utifrån forskarnas egna kvalifikationer bedöma vilka som skall tilldelas medel eller inte. När det gäller den stora sektorsforskningen vet vi alla att den i en rad länder bedrivs inom det militära området. Tidigare var försvaret i stort sett ensamt om att använda en stor del av sin budget för forskningsverksamhet. Då framfördes klagomål från alla möjliga håll om att Sverige hade en omfattande arbetsmarknadspolitik, men inte bedrev forskningsverksamhet i anslutning till den, att Sverige hade en betydande socialpolitik, men att inte några av de medel som anslogs för socialpolitiken användes för att bedriva forskning på området. Man fick gå till andra länder där arbetsmarknadspolitiken eller socialpolitiken var mindre omfattande för att finna någon forskning på områdena. Då kom man fram till att det för de stora samhällsområdena vore rimligt att, liksom på försvarets område, en del medel avsattes för egen forskning inom sektorn. Det är inte självklart att forskningen sedan skall utföras vid särskilda institut, helt eller delvis, inom varje sektor. I en del fall kan detta vara önskvärt, och det har varit mycket befrämjande för stora och betydelsefulla samhällsområdens utveckling. Spontant har vid universiteten inte initiativ tagits i sådan omfattning att man kunnat få en samlad bild, och där har de olika sektorsorganen spelat en viktig roll. Men alltmer förstärks samarbetet mellan sektorsorganen och universiteten och högskolorna, och från de olika sektorsorganen överlämnas uppgifter till universitet och högskolor. Vi ser gärna att det sker, och det är poängterat också här i denna proposition. Det är fel från universitetens sida, om man skulle beklaga sig över att de som ansvarar för socialpolitiken avsätter resurser för social forskning eller att de som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken också avsätter resurser för att bedriva forskning kring det egna området. Det viktiga för oss är att forskning av hög kvalitet blir utförd. Den blir ofta bäst om den utförs vid universitet och högskolor. Den kan i en del fall med framgång också utföras vid särskilda institut. Det ligger inte i någons intresse att här skapa en motsättning. Till Kerstin Keen vill jag säga att det är riktigt att universiteten och Prot. 1986/87:131 högskolorna ofta har känt en viss oro inför vad sektorsorganen skall ställa för 26 maj 1987 medel till förfogande. Det är därför som vi har skrivit i den här propositionen att det är viktigt att sektorsorganen arbetar mera långsiktigt, så att uppdrag som man ger till universitet och högskolor kan överblickas för en längre tid.

Herr talman! Nej, minister Bodström, jag behöver inte åka till Uppsala för att få reda på att det forskas i Karlstad, Växjö eller något annat ställe. Men där fick jag höra samstämmigheten mellan Bodström och Industriförbundet. Det var inget annat. Inte ett ord säger Lennart Bodström om kvinnors särskilda villkor för högre studier och forskning. Jag återkommer då i höst med en interpellation i ärendet. Men en sak tycker jag ändå att vi borde passa på att reda ut här, och det är hemligstämplandet som jag har gett exempel på. Det kan väl inte vara tillfredsställande. Det stimulerar väl inte till oväld, personlig utveckling och kritiskt tänkande. Det öppnar ju inte universiteten och högskolorna mot verkligheten utanför, om man ägnar sig åt att hemligstämpla uppsatser på olika nivåer, examensarbeten, licentiatavhandlingar och annat. Utbildningsministern kan själv ta del av det material jag har i min bänk. Vad har utbildningsministern tänkt göra åt det här fenomenet? Jag ser en risk i detta. Om det fortsätter, kan det, som jag sade i mitt inledningsanförande, bli svårt att motivera att vi med allmänna medel skall underhålla en sådan här verksamhet. Det går ju stick i stäv med högskolans portalparagraf.

Herr talman! Utbildningsministern upprepar att det har inrättats ytterligare 700 doktorandtjänster i och med denna proposition. Men vad vi efterlyst är vad som händer sedan. Utbildningsministern säger att det kan tänkas bli flera så småningom. Men det är ju inte särskilt mycket till framtidsplanering! Jag tycker det finns anledning för utbildningsdepartementet att fundera över om man inte skulle kunna ha en mera långsiktig planering, där man kan konstatera vid vilken tidpunkt man nått dithän att de som doktorerar försörjer sig med doktorandtjänst och ingenting annat. När det gäller de mindre högskolorna upplever jag nog att när utbildningsministern uttalar sig om fasta forskningsresurser är det nästan den heliga princip som gäller som utbildningsutskottets ordförande påstod inte fanns. För utbildningsministern handlar det inte om när vi får resurser. Han säger att man har spritt forskningsresurserna så långt det någonsin går. Basta! Det tycker jag är en mycket stelbent hållning, som måste upplevas väldigt 44 frustrerande vid de mindre högskolorna där saken skulle kunna bli aktuell. Jag upprepar än en gång att vi inte är ute efter att skapa nya universitet. Vi vill göra det möjligt att vid de tillfällen, då det byggts upp tillräcklig kompetens, kröna en positiv utveckling på forskningsområdet med inrättande av en professur. Innehavaren skall naturligtvis också kunna delta i en forskarutbildning. Det skall inte heller vara stora murar mellan olika lärosäten. Givetvis måste man kunna samverka mellan högskolor och universitet också på forskarutbildningsområdet. Jag tror alltså inte att dessa bekymmer för den vetenskapliga miljön är så olösliga som de framställs av utbildningsministern. Jag kan inte hålla med om att propositionen skulle uttrycka någon positiv inställning till forskning vid de mindre högskolorna. Det enda som jag kan se i denna proposition som är riktat till de mindre högskolorna är de knappa tio miljonerna för kontaktsekreterarverksamheten. Det är 2 20 av den halva miljard friska pengar som man satsar i forskningspropositionen. Till detta kommer de 600 bankmiljonerna som inte lär regna över de små högskolorna. Huvudintrycket kvarstår: denna proposition innebär att de små högskolornas roll i Forskningssverige försvagas kraftigt, och det är en olycklig utveckling.

Herr talman! Jag begärde ordet när utbildningsministern talade om doktorandtjänsterna. När jag ställde frågan om det skulle vara möjligt att rekrytera personer till dessa tjänster, innebar det ingen kritik mot tjänsterna. Tvärtom, jag instämmer i att tjänsterna är bra, men jag är inte säker på att det räcker med att det finns en tjänst. Man måste ha någonstans att sitta och någonting att jobba med, t.ex. utrustning. Ett av bekymren, utan tvekan, är att dessa bankmiljoner som man fått till utrustning kommer att kunna användas i doktorandtjänsten endast första året av treårsperioden. Sedan kan det bli bekymmer. För högskolan skall när det gäller doktorandutbildning, speciellt i teknik och naturvetenskap, konkurrera med en industriell forskningsmiljö som alltmer börjar likna högskolans forskningsmiljö. Jag är allvarligt oroad över att just de tekniska högskolorna och de naturvetenskapliga utbildningarna inte kommer att kunna rekrytera tillräckligt med goda krafter för att kunna utföra forskarutbildning. Jag lade också märke till att utbildningsministern undvek att tala om sektorsforskningens kvalitet. Däremot hade jag en känsla av att han alltmer var på glid mot vad vi som har varit oroade över sektorsforskningen har tyckt: att det hade varit bra om utbildningsutskottets majoritet hade instämt i att det redan 1988/89 borde överföras några procent av sektorsforskningen till högskolan. Visst är det bra att vi nu kanske får ett antal tjänster inom sektorsforskningen. Men det kan bli likadant där. De byggs upp nu och löper alla ut ungefär samtidigt, om ett par tre år. Liksom Björn Samuelson lade jag märke till att utbildningsministern faktiskt undvikit ordet kvinnor under hela sin deklaration. Är det symtomatiskt, utbildningsministern?

Herr talman! Den omständigheten att vi bedriver arbetsmarknadspolitik, 26 maj 1987 socialpolitik eller bostadspolitik gör det ju inte på något sätt befogat att med de här pengarna bygga upp ett särskilt forskningsorgan. Vill man att en sådan forskning skall bedrivas, vare sig den är arbetsmarknadspolitisk, socialpolitisk eller bostadspolitisk, vad hindrar då att man lägger ut den forskningen vid universiteten och ger universiteten sådana resurser att de också kan ta initiativ på den här punkten? Har man inga resurser kan man knappast ta några som helst initiativ. Vore det inte bättre för t.ex. strålningsbiologiska institutionen i Stockholm att i stället för att ha 3 fasta forskartjänster av 25 — alltså en situation där flertalet inte vet i maj om de har arbete i juli — överföra en del av sektorsforskningsmedlen direkt till universiteten och högskolorna för att på det sättet också kunna garantera trygghet i anställningen för de forskare som är verksamma? Delar utbildningsministern den uppfattning som utbildningsutskottets ordförande litet vagt antydde, nämligen att det nu kan vara dags att flytta över medel från sektorsforskningen till universiteten och högskolorna och att göra det när nästa forskningspolitiska proposition framläggs? Är det en medveten policy från utbildningsministerns sida att vi nu har så mycket av forskning via sektorsanslagen, eller är det ett sätt att lättare få fram pengar till forskningen? Jag föreställer mig annars att en kraftfull utbildningsminister i en kraftfull regering inte borde ha några större svårigheter att vinna gehör för ståndpunkten att det behövs pengar till forskning i landet, eftersom landet står och faller med sin forskning. Är detta en medveten policy från utbildningsministerns sida, eller är det bara slumpen som har spelat in, när vi nu har fått så mycket lagt på just sektorsforskningsorganen?